Herr talman! Vid utskottsbehandlingen gjordes från intet håll gällande att de i vår partimotion framförda exemplen på konsekvenserna vid bifall till propositionen skulle vara felaktiga. Detta trots att utskottet enligt fröken Mattson hade god tid på sig för behandling av alla problem. Såvitt jag förstår har de av mig anförda exemplen full täckning. Jag begränsar mig till att nämna detta, då flera representanter från moderata samlingspartiet återfinnes på talarlistan och närmare kommer att utveckla vår syn på de mycket väsentliga problem som vi nu behandlar.

Herr talman! Jag vill instämma i det uttalande som herr Schött nyligen gjort här ifrån talarstolen. Jag kunde över huvud taget ha nöjt mig med att instämma i vad herr Schött sagt dels i sin replik, dels i sitt tidigare anförande. Något därutöver kanske dock kan vara tillåtet att säga. Det är ingen överdrift att påstå — och det har ju redan framhållits i debatten — att det är oanständigt av regeringen att lägga fram ett så stort, mångsidigt och svårbedömt lagförslag som detta i riksdagens slutskede under vårsessionen. Motionstiden utgick den 11 maj, och det har inte funnits tid till en normal och vanlig behandling av detta ärende i riksdagen. Detta uttalande vill jag göra oberoende av vad som sägs i debatten. Här har också, som redan nämnts, framlagts ett uppskovsförslag, undertecknat av representanter för tre partier. I konstitutionsutskottet samlade det förslaget tio röster mot tio, och med lottens hjälp stannade utskottet för att ärendet skulle behandlas i vårriksdagen. Moderata samlingspartiet har i en partimotion, vilket också redan framhållits, yrkat avslag på propositionen, i den händelse inte uppskovsyrkandet bifölls. Om inte vare sig uppskovsyrkandet eller yrkandet om avslag blir bifallet här i kammaren, så kommer jag att avstå från att rösta i de fortsatta voteringarna. Jag vill inte vara med om eller vara inblandad i några andra beslut i detta ärende. När det gäller bestämmelserna om vad som är stadgat om tukt och sedlighet har man lätt under senare år kunnat få den uppfattningen att här har rått fullständig frihet och att någon lagstiftning inte har förekommit. Att lag stiftning sätts ur funktion därför att en utredning arbetar var en nyhet, som jag inte tidigare hört. Det kan framhållas att när det nu förekommit så mycket som det faktiskt har gjort utanför gällande lagstiftning, vad skall då inte förekomma efter den lagstiftning som nu komma skall! Lagförslaget på detta område ger full frihet för vilka former som helst av pornografisk framställning och sadistiska våldsskildringar. Vad kommer inte att flytta in i hemmen via TV! Det blir säkert, man kan befara det, likadant här som det efter vad vi kan läsa i tidningarna nu är i vårt grannland Danmark, där det på enskilt område mot avgift för publik är tillåtet att visa hur det går till när våldtäkt förekommer eller när unga nakna flickor har tidelag med hundar. Vad det nu kan vara för njutning för åskådarna med dessa förevisningar. Låt de nuvarande bestämmelserna vara kvar; det kanske kan hålla något borta av sådant elände. När justitieministern i den kungl. propositionen framhåller att den frihet han vill skapa på området tukt och sedlighet ”är önskvärda inslag i kul: turlivet”, då kan vi inte vara med och godkänna en sådan uppfattning. Här skall nu bara vidtagas den åtgärden att spridning av pornografiska bilder inte skall vara tillåten, och reklambroschyrer för pornografiska alster skall inte få spridas till dem som inte har beställt dessa alster.

Yttrandefrihetskommittén = förklarar sig kunna konstatera att upprepad konsumtion av pornografiska framställ ningar med våldsinslag i vart fall kan påverka redan etablerade asociala attityder. Kommittén som utrett dessa frågor kom med ett förslag, men justitieministern har här liksom i en del andra fall gått sin egen väg, och vi får framdeles se vart den leder. Här skall även uppmärksammas att lagrådet har gjort betydande anmärkningar mot upphävandet av vissa straffbestämmelser när det gäller tukt och sedlighet. Straffbestämmelserna skall sänkas ned till att avse förargelseväckande beteende med ett högsta straff på 500 kronor i böter.

Även här gäller det tydligen mera att bryta ner än att bygga upp. Jag ser helst att det får vara som det är med nuvarande bestämmelser om trosfrid och vill inte vara med om någon ändring. När det gäller borttagande av nu gällande bestämmelser om trosfrid tror jag inte att vare sig någon enskild medborgare eller samhället i något fall tar skada av de bestämmelser som nu gäller, och då finns det ingen anledning att göra någon ändring. Det har i vår partimotion hävdats att den svenske medborgare som är medlem av svenska kyrkan eller av här i riket verksamt annat kristet trossamfund inte i fortsättningen får det skydd som den åtnjuter som t.ex. tillhör en muhammedansk minoritetsgrupp. En sådan ordning kan inte vara riktig. När det gäller skymfande av svensk eller utländsk rikssymbol skall nu gällande straffbestämmelser upphävas och friheten bli mycket större. På senare år har förekommit ett mycket anmärkningsvärt handlande när det gällt att skymfa rikssymboler. Samma är förhållandet med kränkande av främmande makts statsöverhuvud. Att röja bort nu gällande lagstämmelser kan inte vara den rätta vägen. Det framlagda lagförslaget i detta fall har utarbetats i justitiedepartementet, och det har avstyrkts av ett stort antal remissinstanser. Förslaget i detta avseende måste betraktas som en eftergift för en liten men högröstad grupp i samhället. Skymfande av rikssymbol betraktas nu som ett grovt brott och är straffbelagt därefter. Här finns anledning uppmärksamma en sak. De gossar som skall få eftergift när de bränner rikssymboler m.m. är samma gossar som statsministern kallar för ”lymlar”. Hur skall det bli med dessa gossar som bränner rikssymboler, som hädar, smädar och försöker bruka våld mot andra länders statschefer och officiella representanter? Skall de premieras och belönas med eftergifter eller skall de betraktas som ”lymlar”? Kommer regeringen också i fortsättningen att som nu skett tillstyrka ett strängt straff för äggkastning som nyligen har skett och kommer att ske framdeles eller kommer den möjligheten inte att finnas kvar? Här kan man tycka, att justitieministern och statsministern borde ha en del överläggningar med varandra så att de kunde komma överens om hur det skall vara med ”lymlarna” — om dessa skall vara kvar som lymlar eller inte. På detta sätt skulle jag kunna gå från den ena punkten till den andra, men jag skall inte fortsätta. Jag vill, herr talman, sluta med att framhålla att om det blev ett uppskov till hösten med behandlingen av förslaget eller avslag, så att vi skulle kunna få ett bättre förslag att ta ställning till, kommer det inte att inträffa någon olycka utan detta kommer enbart att vara av värde. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall i första hand till reservationen 1 och i andra hand till reservationen 2.

Herr talman! Jag begärde ordet eftersom jag inte tyckte att det i kammarens protokoll skulle få stå oemotsagt att jag påstått att gällande lagstiftning bryts, om en utredning är på gång. När jag resonerade om reservationen 1 vid första lagutskottets utlåtande, polemiserade jag mot moderata samlingspartiets påståenden att några olägenheter inte skulle behöva uppstå till följd av ett uppskov, ty det kommer det verkligen att göra.

Lagstiftningen gäller, men geschäftsfolket har tagit intryck därav. Skulle vi nu ta ställning för ett avslag, skulle detta självfallet uppfattas som om riksdagen tycker att inte bara de grövsta oarterna bör få tolereras utan också att vi får en annan utveckling på detta område. Jag vill också framhålla att om förslaget om förbud mot olaga spridning inte antas, kommer detta att få till följd att de bilder på tidelag och annat, som herr Sveningsson berörde, kommer att bli tillgängliga både för dem som vill se dem och för dem som vill förskonas från dem.

Herr talman! I detta ärende föreligger en trepartimotion med begäran om uppskov till hösten av ärendets behandling. Orsaken är enkel nog. Propositionen lämnades så sent att konstitutionsutskottet endast kunnat ge den en ytlig behandling. Den lämnades, som herr Sveningsson redan framhållit, den 11 maj. Föredragning i ärendet har knappast kunnat ske. Inga överläggningar i ordets egentliga mening har ägt rum. De ställningstaganden som gjorts har företagits i största hast, och felmarginalen vid bedömningen av dessa olikartade och, vilket debatten visat, komplicerade frågor måste betraktas som mycket stor. Brådskan är beklaglig och enligt min åsikt helt onödig. Jag tror att man överdriver när man särskilt poängterar värdet av att de pornografiska bildernas spridning hejdas. Redan nu ges möjlighet att ingripa mot grövre slag av pornografisk bild. Att så inte sker är en annan sak. Därtill kommer att samtidigt som man stoppar skyltningen och spridningen i vissa fall släpper man pornografin nog så fri. Det finns anledning befara att vi får se åtskilliga spekula tioner i det råa våldet också i fortsättningen. Dessutom, fröken Mattson, är det verkligen så mycket vunnet, om man stoppar skyltningen men inbjuder till visning av dessa bilder under disken eller i källare? Den delen av hanteringen stoppas ju inte. Man tillåter människor att se pornografiska och råa bilder. Vad man stoppar är skyltningen och utsändandet till dem som inte vill ha bilderna. Jag tror att man här uppmuntrar till många ljusskygga företeelser.

Kan utskottet inte tänka sig att någon företagsam individ på egen hand finner att det lönar sig att ge föreställningar som bygger på spekulation i våld och råheter, när nu utskottet är så övertygat om att sådant stoppas i Övrigt trots att som bekant teatrarna skall ha frihet? Herr talman! Jag skall inte här i detalj gå in på utskottsutlåtandet. Jag vill främst understryka det beklagliga i att man här forcerar fram ett beslut. Som redan framhållits, kommer ändrade bestämmelser att gälla också angående demonstrationsrätten och angående skyddet av representanter för främmande makt. I och för sig anser jag att dessa ändringar skulle kunna vara befogade, men jag fruktar att forceringen i dagens aktuella läge kommer att missuppfattas. Den kan komma att tolkas som en uppmuntran av dem som ägnar sig åt äggkastning och liknande fasoner. Vi har hört statsministerns fördömande och klara uttalanden, men innan dessa gjordes hade mycket skett som säkert bibringat demonstranter av skilda slag intrycket av att här är det fritt fram. Detta intryck kan förstärkas om de nu får veta att riksdagen i största hast antar en proposition, som mildrar bestämmelserna. Åter upprepar jag att jag i och för sig anser att förslaget är riktigt, men vi här i huset måste ta hänsyn till dagens förhållanden och till det aktuella läge under vilket vi arbetar. Jag anser det sålunda mycket olyckligt med en forcering. Ingen kan påstå att det är en överdrift att tala om en forcering. Vi har i år haft en ovanligt svår arbetssituation. Antalet propositioner som har lämnats efter propositionstidens utgång har varit större än under de senaste åren. Bland de propositioner som har lämnats efter den ordinarie tiden kan nämnas den proposition som i går behandlades om länsförvaltningen samt dagens ärende, alltså två stora ärenden som har forcerats fram. Sammanlagt har — vilket framgår av det diagram som jag här visar i kammarens TV-apparater — 28 propositioner lämnats för sent. I veckan kring sista propositionsdagen lämnades 27 propositioner. Endast 1967, då vi också hade debatt i detta ärende, lämnades fler propositioner under samma vecka, nämligen 32. Det är, herr talman, framför allt de 28 försenade propositionerna som försvårar arbetet för riksdagens ledamöter och — låt oss inte glömma det — för riksdagens personal. Inte minst den se nare har försatts i en mycket besvärlig situation. Regeringen kan ju tycka att den har makten och stödet från majoriteten här i huset. Men är det verkligen nödvändigt att så påtagligt som nu visa riksdagen hur ringa inflytande och betydelse den har. Herr talman! Jag kommer att i första hand yrka bifall till reservation 1 vid konstitutionsutskottets utlåtande nr 39.

Herr talman! I dagens tidningar står att läsa ett uttalande av statsrådet Lidbom som gjordes i Sveriges Radio i går. Statsrådet sade där att vi är angelägna om att slå vakt om demonstrationsrätten, demokratins spelregler och arbetsmetoder samt att strikt iaktta våra internationella förbindelser. Det låter ju bra, och det framgår att uttalandet görs i samband med den straffskärpningsparagraf som enligt direktiven skall användas efter händelserna i Glanshammar.

Jag tycker att det är ett förargligt sammanträffande, och jag tror att regeringen är lika generad som vi andra över detta sammanträffande. Det förefaller emellertid som om regeringen har haft tillfälle att överväga om man inte hade kunnat undvika detta genom någon enkel anordning. Här har av flera talare påpekats hur första lagutskottet fått forcera behandlingen av detta ärende. å andra sidan har fröken Mattson sagt att det har varit gott om tid för behandlingen i lag utskottet och att mera tid kunnat ägnas åt den här lagen än åt lagen om mönsterskydd. Ja, jag behöver inte jämföra de båda lagarna: Vilken lag ingriper mest i de enskilda medborgarnas liv och leverne — lagen om mönsterskydd elier den lag vi nu behandlar? Hur ringa föredragningen måste ha varit i första lagutskottet framgår tyvärr, fröken Mattson, inte minst av fröken Mattsons inlägg i de rent juridiska delarna. Jag skall närmare återkomma till detta om en stund. Det är mig obegripligt att inte riksdagsmajoriteten vill ha ett uppskov till höstriksdagen, då det skulle finnas tid för överväganden och ny motionstid skulle stå till buds. I första hand ber jag att få yrka bifall till yrkandet om uppskov med behandlingen av propositionen till höstriksdagen. I andra hand yrkar jag avslag på propositionen och framläggande av förslag om ny lag, eftersom det finns så många brister i denna lagstiftning att det är rätt genant för Sveriges riksdag att anta den i nuvarande form. Jag skall, herr justitieminister, foga ett nytt argument till diskussionen. I Danmark, som i denna debatt har åberopats, är en omsvängning i någon mån tydligen på väg. Jag vet inte om justitieministern har haft tillfälle att följa vad som har skett i Danmark under den sista veckan. I så fall har justitieministern observerat att hans danske kollega, herr Thestrup, har beordrat ingående razzior på en rad lokaler i Köpenhamn sedan förhållandena blivit olidliga genom de formellt enskilda men i realiteten offentliga tillställningar med sadistiska inslag, våldsinslag och annat som jag här inte skall exemplifiera som där förekommit. Det är så dags nu att göra sådana razzior sedan man skapat en lag som möjliggjort företeelser av det här slaget. Justitieminister Geijer kan komma i samma situation om hans lag antas i dag. Den danske justitieministern har förklarat som ett motiv för sitt ingripande att man inte skall förtjäna pengar på att utnyttja erotiken. Vad är det som denna proposition ger spelrum för om inte för spekulatörer och profitörer i erotiskt, sadistiskt eller annat liknande intresse? Nu har fröken Mattson sagt att ett uppskov skulle kunna få allvarliga följder. Vilka allvarliga följder? Hon säger att i så fall skulle man kunna skicka på ungdomarna skrifter av pornografiskt slag. Man skulle över huvud taget råka ut för mycket allvarliga ting. Men, fröken Mattson, det är faktiskt så att vi har ett lagrum i brottsbalken som heter 16: 12, som innehåller förbud mot att bland barn och ungdom sprida skrift eller bild som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran. Den kallas paragrafen om förledande av ungdom. Den finns i vår rätt och skall användas. Om den inte används, är det myndigheterna som är slappa och slarviga och inte lagstiftaren, i detta fall de som gjorde brottsbalken. Fröken Mattson säger: Tänk på dessa bilder som skulle visas, om vi inte tar den här lagen. Ja, jag undrar om det kan bli så mycket värre än vad det är. Men varför är det då så illa? Jo, därför att man inte har använt brottsbalkens 16:11: ”Sårar någon tukt och sedlighet genom framställning i skrift eller bild eller genom att saluhålla, förevisa eller annorledes sprida skrift eller bild, dömes för sårande av tukt och sedlighet till böter eller fängelse i högst sex månader.” Där finns paragrafen — det är bara att använda den. Om man nu säger att juryn här och var frikänt så är det väl riktigt, men det beror naturligtvis på att man har varit slapp tidigare när det gäller åtalsvapnet — gett upp efter ett och annat juryutslag i stället för att gå vidare till högre instans. Det kan ju hända att utvecklingen hade blivit sådan att rättspraxis mera hade sneglat åt Vänersborg än åt Stockholm, hur genant det än måste vara för stockholmare att höra sådant. Nu har det blivit bättre, säger frö ken Mattson — och jag vet inte vad hon stöder det på — därför att kom mittén varit i verksamhet och Pressbyråns rådgivande nämnd finns. Pressbyråns rådgivande nämnd fyllde en stor mission för några år sedan, men för närvarande har den mycket ringa verksamhet. Kommitténs blotta existens har väl snarare ökat intensiteten i den tryckta framställningen, om man nu har befarat att kommitténs verksamhet skulle leda till några åtgärder, vilket man inte haft skäl att göra. Det var i så fall obefogade farhågor. Jag har alltså svårt att fatta att det skulle få allvarliga konsekvenser om vi inte antar propositionen. Kunde ett avslag på propositionen få den följden att myndigheterna använde de lagregler som finns, satte dem i kraft, vore ett avslag även ur den synpunkten nyttigt. Det har blivit tomma paragrafer i vår brottsbalk, därför att åtalsmyndigheterna inte har begagnat de resurser som stått till buds och därför att ett och annat juryutslag blivit mindre lyckat. Vidare säger fröken Mattson att uppgifterna i motionen är felaktiga på en punkt, nämligen frågan huruvida offentliga samlag skall bli ansedda som förargelseväckande beteende eller komma under annan paragraf. Då råkar hon ut för malören att åberopa 6 § 6 kap. i brottsbalken, som handlar om otuktigt beteende, och säger att den kan bli tillämplig i sådana fall. Det är alldeles fel, fröken Mattson. Hurudan har föredragningen i lagutskottet varit om fröken Mattson fått den uppfattningen? 6 § 6 kap. riktar sig mot viss person, vilket är något helt annat. Om fröken Mattson inte tror mig, så slå upp vad lagrådet skriver i denna del, På sidan 102 polemiserar lagrådet mot att företeelser av denna art ur straffsynpunkt endast anses som förargelseväckande beteende. Fröken Mattson säger vidare, och det står en underlig antydan om det också i propositionen, att beträffande föreställningar kommer allmänheten att få klart för sig vad för slags föreställningar det rör sig om i varje särskilt fall. Jag vet inte alls om det kommer att bli så. Det finns ingen föreskrift om varudeklaration. Jag kan i varje fall inte finna någon. Varifrån får justitieministern det? Inte åligger det förevisare av föreställningar i parker, på teaterbåtar och andra platser att i förväg omtala pjäsens innehåll och karaktär. Det kan jag inte finna! Jo, i TV skall det vara så, säger man, Det finns ett önskemål om att föreställningens karaktär skall tillkännages när det gäller TV. Dessutom har man avtalet med statsmakterna att bygga på. Avtalet med statsmakterna innehåller inte några regler i detta avseende. Givetvis kan sådana regler införas, men det blir nog ganska svårt att genomföra dem. Sveriges Radio bör nämligen, i likhet med Svenska filminstitutet — inom parentes hade jag aldrig trott att Harry Scheins värderingar skulle bli gängse i svensk lag — till dem som vill ha full frihet i detta avseende. Dessutom finns televisionen i hemmen. Man behöver inte höra på annonseringen av ett program för att slå på apparaten. Man kommer in i ett program och därmed faller justitieministerns resonemang i fråga om televisionen. Det finns ingen konsekvens i denna proposition. Filmcensurutredningen är ute på remiss. Den bygger på principen om en yttre gräns. Här finns ingen gräns. Det är fritt fram, även för sadism inför publik vid enskild föreställning eller utan publik; här är fritt fram för perversiteter; här är fritt fram för åtskilliga ting. Samtidigt meddelas att justitieministern förbereder en ny utredning om vad som kan kallas en allmän frihetsförordning för massmedia. Men man föregriper ju en sådan genom dagens steg, genom att man binder sig på vissa områden, t.ex. teatern. Klokt nog tycks man inte ha tagit med den i de avsedda direktiven för utredningen. Jag nödgas konstatera att justitieministern — och det är inte första gången under denna riksdag — har gått ifrån ett med omsorg framlagt sakkunnigutlåtande. Han har lämnat kommitténs förslag i viktiga delar åt dess öde. Han har gått emot lagrådet, och det är inte heller första gången. Det skall inte vara någon regel att en justitieminister skall följa lagrådet i alla delar, men i så väsentliga ting som lagstiftning av denna art hade han gjort klokt i att lyssna på lagrådet. Nu står vi inför en ny lagstiftning med bestämmelser som — det är jag övertygad om — inte har resonans bland stora delar av Sveriges folk. Det är ganska betänkligt när sådant sker i en lagstiftning. Jag håller gärna med om vad som sagts om att det här har skett en utveckling, en frigörelse från många fördomar, många tidigare bindande, låt mig även säga alltför bindande, normer i åtskilliga sammanhang. Det är en frigörelseprocess som pågär. Men om den drivs för långt finns alltid risk för att det blir ett bakslag, en s.k. backlash, en återgång till alltför hårda och strama metoder, med andra ord en ny lagstiftning av helt annat innehåll och kanske i sitt slag av nära nog lika osympatisk art som detta lagförslag.

Det är just vad som brister i stil och smak som jag särskilt reagerar inför, eftersom ett kultursamhälle, ett samhälle som är präglat av humanism och förståelse, måste ha som en av de första plikterna att värna om stil och smak människorna emellan.

Herr talman! Herr Hernelius tycks mer och mer ha antagit rollen som lä rare i juridik och tryckfrihet. Vi är väl inte riktigt säkra på att den lektion i tryckfrihet han gav oss i går var den alldeles riktiga. Jag skall inte nu gå in på hans hänvisningar till olika juridiska paragrafer; jag skall noggrant kolla vad han sagt. Men jag tycker att syftet med hans anförande ändå nådde vad vi i vårt kommittéarbete har kallat den yttersta gränsen. Jag nämnde inte Danmark, herr Hernelius. Jag vill minnas att det var herr Alexanderson som gjorde det. Till skillnad mot förhållandena i Danmark föreslår vi inte att det här skall bli fritt fram. Jag har tryckt mycket på — liksom vi har gjort i utskottet — att det är angeläget med ett förbud mot spridning av pornografiska alster. Om vi inte tar denna proposition nu så kan ikraftträdandet ske tidigast 1974, eftersom det måste bli en ändring av tryckfrihetsförordningen jämte brottsbalken. Detta förbud mot spridning kan i alla fall få följden att vårt samhälle hålls snyggt. Det är det som Pressbyråns rådgivande nämnd för en del år sedan lyckades vinna gehör för, nämligen att man inte skulle skylta med vilka alster som helst. Det är väl också dessa tankegångar som har gjort att vi inte har mer skyltning av en viss karaktär i specialaffärerna i dag. Å andra sidan kan detta självfallet sägas vara ett något viktorianskt drag i ett samhälle, men det är ett snygghetskrav, och det finns vissa begränsningar just genom detta spridningsförbud. Jag vill också peka på att vi har möjligheter att komma till rätta med flaggbränningar och demonstrationer även med den lagändring som nu föreslås. Genom att man tar bort vissa brottsrubriker avhänder man sig icke alla möjligheter. Det som herr Hernelius talade framför allt om beträffande demonstrationer och en del demonstranter är i stor utsträckning också en uppfostringsfråga. Kan man vara säker på att alla vet att diplomater har immunitet? Kan man vara säker på att alla vet gränserna för demonstrationer vilka möjligheter man har att i demokratisk ordning demonstrera och att framföra sina synpunkter? Detta är i mycket hög grad uppfostringsfrågor. Samhället har och kommer att ha möjligheter att komma till rätta med de avarter som vi har sett ganska många exempel på under de senare åren.

Herr talman! Fröken Mattson anmälde missnöje med att jag enligt vad hon uppgav ägnat mig åt lärarverksamhet i fråga om tryckfrihetsförordning och lagstiftning i denna kammare både i går och i dag. Fröken Mattson! Ingen skulle vara gladare än jag om jag slapp att lämna upplysningar om innehållet i tryckfrihetsförordningen och gällande lag såväl till regeringens ledamöter, såsom i går, som till ledamöter i första lagutskottet, såsom i dag. Jag skall lägga ner denna verksamhet på sekunden i det ögonblick det inte finns behov av den. Men uppenbarligen finns det ett behov av vissa påpekanden om ganska elementära ting i tryckfrihetsförordningen och gällande lag i debatter som denna. Fröken Mattson åberopade än en gång Pressbyråns rådgivande nämnd. Jag vill fråga: Är fröken Mattson nöjd med läget i Sverige i dag? Är det så ställt att vi kan vara belåtna? Då hjälper det knappast om vi inför någon sorts skyltningsregel, enligt vilken det skall ligga en lapp över ett magasin som finns i fönstret. Det har i varje fall inte hjälpt särskilt mycket i Danmark, där samma regel gäller, och inte heller i Förenta staterna, där den regeln nu också införts. Fröken Mattson hänvisade till att då det tar sin tid att ändra tryckfrihetsförordningen, tar det någon tid innan de nya bestämmelserna kan träda i kraft i full utsträckning, i vad det gäller tryckt skrift. Låt oss då, fröken Mattson, ge mensamt verka för att vi till dess använder 16 kap. med de paragrafer som där finns — vapen som i dag ligger rostiga men som mycket väl kan tas till bruk.

Herr talman! Jag tillhör varken första lagutskottet eller konstitutionsutskottet och gör inte anspråk på någon särskild sakkunskap i flertalet av de frågor som behandlas i föreliggande utlåtande. På en punkt kan det dock tänkas att jag har möjlighet att lämna ett självständigt bidrag till debatten, och det gäller bedömningen av behovet av en särskild lagbestämmelse om trosfrid, mot bakgrund av de bestämmelser som föreligger på andra områden. Från socialdemokratisk sida har hänvisats till den lag om olaga diskriminering som antogs av kammaren häromdagen och som bl.a. också riktar sig mot hets mot folkgrupp med viss trosbekännelse.

Som ledamot av den utredning som låg bakom detta förslag måste jag uttrycka min förvåning över båda dessa tolkningar. Vad först gäller försöket att göra skillnader mellan enskilda och grupper i detta sammanhang undrar jag hur opponenterna egentligen har tänkt sig detta. Om man fäller antisemitiska uttalanden, riktade mot en enskild jude, så gör man det uppenbarligen mot honom i hans egenskap av medlem av en folkgrupp, och sådana handlingar bör — om de är tillräckligt grova — kunna dömas i enlighet med paragraferna om hets mot folkgrupp. Om man på liknande sätt riktar angrepp mot medlem av ett bestämt trossamfund eller en be stämd religion, så gäller det rimligen också dennes egenskap av anhängare till denna speciella religion eller denna speciella religiösa åskådning. Det är utomordentligt svårt att inse att det i realiteten kan bli fråga om några skillnader. I själva verket innebär den nya lagen ett förstärkt skydd även för anhängare av olika trosbekännelser. Det framhölls i debatten i går att uttrycket missaktning i viss mån går längre än uttrycken hot eller smädelse. Vidare kan det noteras att medan den nuvarande paragrafen endast gällt angrepp som framförts offentligen så blir det nu fråga om spridning bland allmänheten. Med andra ord har vi här förstärkt skyddet även för religiösa grupper, och mot den bakgrunden är det mycket svårt att inse att man därutöver skall behöva behålla den särskilda bestämmelsen om trosfrid. Jag skall inte blanda mig i debatten om spridning av pornografiska alster och våldsskildringar i annan mån än att det förefaller mig som om detta i stor utsträckning är en strid om påvens skägg. Vi har i dag en stor faktisk frihet i fråga om spridning av pornografiska alster, och vi kommer även efter att ha godtagit de ändringar som första lagutskottet och konstitutionsutskottet föreslår att ha en betydande frihet. Men är egentligen pornografin så intressant i detta sammanhang? För mig framstår frågan om våldsskildringar som väsentligt allvarligare. Där har fröken Mattson redan hänvisat till den spärr mot våldsskildringar i TV, som redan existerar, och man kunde möjligen tänka sig att denna spärr utnyttjas litet mera energiskt. Vi kan väl också räkna med att statsmakterna skall visa tillräcklig varsamhet när det gäller bedömningen av våldsskildringar i film. Jag vill gärna deklarera att jag tillhör dem som har allvarliga betänkligheter mot kommittéförslaget om filmcensurens avskaffande, en fråga som vi inte i dag skall behandla. Jag vet att det finns delade meningar bland socialde mokrater i den frågan, och det kan ju vara ett tecken på att vi inte är fullt så likriktade och centraldirigerade som det påstås från visst håll. På en punkt i utskottets utlåtande intar jag en ståndpunkt som kanske avviker något från både majoritetens och reservanternas. Det gäller frågan om behovet av särskilda bestämmelser mot flaggbränning. Jag har ingenting emot majoritetens förslag att man här skall kunna nöja sig med existerande bestämmelser om förargelseväckande beteende. Det kan väl inte hjälpas att om polisen skall anse sig förpliktad att ingripa varje gång tonåringar bränner amerikanska pappersflaggor så drar man lätt ett löje över hela problemet. Det innebär väl också att polisen tvingas ägna sig åt uppgifter som inte tillhör de mest angelägna.

Vi är en gammal nation, vi är en aning världsvisa och börjar kanske lära oss litet grand att inte ta oss själva alltför mycket på allvar. Det är väl troligt att en svensk flagga i dag hos de flesta inte väcker så stor rörelse som låt oss säga för exempelvis 50 år sedan.

Vi är vana att fördöma nationalism och vi kan göra det med rätt. Men vi kan ha skäl att komma ihåg att nationalism eller i varje fall en strävan att utveckla en nationalkänsla på många håll i dagens värld är en progressiv strävan i den meningen att man försöker förmå människorna att uppleva sig mindre som medlemmar av en stam eller en region och mera som medlemmar av en nation. Skapandet av denna nationskänsla är i sin tur en viktig förutsättning för dessa folks politiska, ekonomiska och sociala utveckling. Jag tror därför att man bör se litet mer varsamt på problemet med flaggbränningar än vad som är vanligt i debatten. Jag har som sagt inga invändningar mot utskottets förslag, men jag förutsätter att möjligheten att ingripa mot förargelseväckande beteende i detta sammanhang anlitas i all den utsträckning som krävs och är motiverad utifrån ett internationalistiskt synsätt.

Låt mig här komma med en liten historik. Det började med att konstitutionsutskottet vid 1964 års riksdag avstyrkte ett förslag av den dåvarande justitieministern om att utsträcka skyddet i tryckfrihetsförordningen för främmande statsöverhuvuden till att även gälla regeringsledamöter. Utskottet ansåg att tryckfrihetsförordningen inte borde innehålla ett stadgande avsett att skydda statsöverhuvud eller regeringsmedlem i främmande makt mot smädliga eller kränkande angrepp. De allmänna bestämmelserna om ärekränkning borde lämna tillräckligt skydd. Även det särskilda skyddet för främmande staters representanter här i riket mot angrepp i tryckta skrifter ansågs överflödigt. I riksdagen var en övervägande majoritet av samma mening. bringas i närmare överensstämmelse med 1964 års riksdags principuttalande vid behandlingen av föreslagen ändring i tryckfrihetsförordningen. Syftet med motionen var i första hand att undanröja särskilda hinder för skarp kritik mot främmande statsöverhuvuden som inte vistas här i riket. Motionärerna fann det stötande att ärekränkning i tryckt skrift skulle behandlas mildare än motsvarande ärekränkning i andra former, t.ex. vid teaterföreställningar eller demonstrationer. Första lagutskottet ställde sig helt oförstående till motionen. I sitt kortfattade utlåtande förklarade utskottet att medan ändringen av TF uppenbarligen avsåg att värna om den fria yttrandeoch kritikrätten i tryckt skrift, så skulle motionärernas yrkande innebära att man tog bort möjligheten till straffhöjning för vissa gärningar vilka framstår som direkt förkastliga. Utskottet bortsåg med andra ord från att motionärerna endast begärt omarbetning av paragrafen. Bara en enda ledamot av utskottet reserverade sig, nämligen fröken Mattson, som också var motionär. Utskottets utlåtande blev föremål för skarp kritik i pressen och i riksdagen. I första kammarens debatt framhöll fröken Mattson att motionärerna inte haft för avsikt att helt ta bort straffansvar t.ex. för den som tränger in på en främmande ambassad och missfirmar landets representant. I andra kammaren framhöll jag som motionär att vi självfallet var angelägna om att bevara det allmänna skyddet på olika områden för diplomater. Utskottets dåvarande ordförande hänvisade i andra kammarens debatt bl.a. till folkrättens regler och gjorde också det rätt märkliga uttalandet, att ”pressen har en privilegierad ställning, och det är den vi alla värnar om”. kratiska riksdagsgruppen och delar av folkpartiet och centern, medan den dåvarande högern kompakt stödde majoriteten. Jag har med intresse noterat att herr Lidgard, som häromdagen varnade för lagtexter som kunde uppmuntra stingsliga staters påtryckningar, den gången tillhörde majoriteten. Motionärerna återkom i januari 1969 med yrkande om översyn av 19 kap. 11 8 brottsbalken i vad avser grov ärekränkning av främmande statsöverhuvud som ej uppehåller sig här i riket, i syfte att bringa lagrummet i närmare överensstämmelse med 1964 års riksdags principuttalande vid behandlingen av föreslagen ändring i tryckfrihetsförordningen. Denna gång utsändes motionen på remiss. Dess yrkande tillstyrktes av justitiekanslern, rikspolisstyrelsen, riksåklagaren och Svea hovrätt. Utskottsbehandlingen uppsköts emellertid till höstriksdagen. Den 21 oktober 1969 framlade justitiedepartementet sin promemoria med det förslag som jag tidigare nämnt. Den 28 oktober yrkade första lagutskottet med anledning därav att motionen inte skulle föranleda någon åtgärd. Jag kan naturligtvis bara känna en stilla tacksamhet över att justitieministern nu har framlagt ett förslag som helt och hållet överensstämmer med motionsyrkandet år 1966 och rent av går en aning längre än yrkandet 1969. Justitieministern konstaterar i det sammanhanget att det inte föreligger några folkrättsliga skäl att behålla den nuvarande bestämmelsen. Praktiskt taget alla remissinstanser har godtagit förslaget. Jag vill inte strö salt i utskottets sår, men det kan förstås vara en god idé att ibland skicka ut motioner på remiss innan man bestämmer sig för att avstyrka dem. En framstående ledamot av denna kammare har i ett uttalande i en av onsdagens tidningar såvitt man kan bedöma velat kritisera justitieministerns förslag på denna punkt. Tidningens Svar: Ja. Det finns ju möjlighet att åtala dem. Det vore oklokt att uppmjuka demonstrationsbestämmelserna i enlighet med den proposition som ligger på riksdagens bord.” Herr talman! Detta uttalande bör inte stå oemotsagt och okommenterat. Det framgår alldeles klart av propositionen att den möjlighet till straffskärpning vid våldshandlingar mot främmande diplomater som noterats i dagens tidningar ingalunda berörs av det föreliggande förslaget. Jag kan hänvisa till sidan 20 i första lagutskottets utlåtande där man refererar justitieministerns uttalande om att de brott som straffskärpningsregeln i 19 kap. 11 8 kommer att avse efter ett genomförande av promemoriaförslaget är av annan karaktär än ärekränkningsbrotten. Det är här inte fråga om brott mot yttrandefriheten, och det kan alltså inte föreligga någon sådan diskrepans mellan de allmänna straffbestämmelserna och de tryckfrihetsrättsliga reglerna som vid ärekränkningsbrotten. När det som här gäller angrepp på statsöverhuvudets eller representantens fysiska person eller på beskicknings egendom har en straffskärpningsregel enligt justitieministerns mening ett större berättigande än när det är fråga om ärekränkning. Möjlighet föreligger ju att den framstående ledamot, vars yttrande jag citerat, inte närmare satt sig in i det förslag som här avses. På annat sätt är det svårt att förklara hans sammanblandning av å ena sidan demonstrationsrätten och möjligheten att vid demonstrationer uttala fräna omdömen om t.ex. president Nixon utan att för den skull riskera straffskärpning och å andra sidan försök att använda våld mot främmande stats representant här i riket. En sådan sammanblandning är just vad fanatikerna och våldsverkarna önskar. Om man ingriper mot äggkastning och liknande handlingar påstår de att demonstrationsrätten är i fara. Att indirekt ansluta sig till deras argumentering skulle vara uttryck för förblindelse. Ambassadör Holland har inte gjort ett sådant misstag.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

Herr talman! Jag vill ta upp något av det herr Björk började sitt anförande med, nämligen frågan om trosfridsparagrafen och den parallell mellan rasdiskrimineringen och trosfriden som har gjorts här tidigare. Naturligtvis är det ett mycket förenklat sätt att beskriva situationen om man påpekar att det i det ena fallet är en folkgrupp och i det andra fallet är enskilda individer som är föremål för den brottsliga gärningen. I själva verket är gärningsbeskrivningarna långt ifrån identiska. Det är därför inte så att straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan ersätta trosfridsparagrafen som nu föreslås upphävd. Man behöver bara läsa den gärningsbeskrivning som föreslås: ”Den som i strid mot rätten till religionsfrihet offentligen skymfar sådant som enligt annans trosuppfattning hålles heligt, dömes” etc. Det är ju uppenbart att detta innefattar åtskilligt som inte innebär vare sig hot, förtal, smädelse eller missaktning beträffande de ifrågavarande trosbekännarna. Vad som här skyddas är de enskilda individernas känslor, och jag tycker att det kan finnas skäl för att göra det. I ett annat avseende skall jag emellertid gärna instämma i vad herr Björk säger. Det är fråga om den motivering i propositionen och i utskottsutlåtandet beträffande skymfandet av rikssymbol i vilken det talas om internationalismen som har efterträtt nationalismen. Det är inte bara så, som herr Björk påpekade, att internationalismen rimligen också bör kräva att man respekterar andra nationers känslor och synpunkter. Jag vill även påstå att internationalismen tyvärr ännu inte har nått den omfattningen att den på något sätt undanskymmer det faktum att de skilda nationerna dock är de som är de tongivande i förhållandet mellan folken.

Herr talman! Några talare i denna debatt har påtalat den korta tid som utskottet haft att behandla föreliggande proposition, och jag kan givetvis hålla med om att arbetsbelastningen i riksdagen under slutskedet varje år innebär en mycket hård påfrestning på riksdagens ledamöter. Men jag tycker ändå att det exempel som man här har valt för den årligen återkommande anklagelsen mot regeringen för att propositionerna framläggs alltför sent inte precis är det allra lämpligaste. Fröken Mattson har ju här nämnt mönsterskyddslagen, och det är ju lätt att nämna andra propositioner som berör tekniska ämnen. I detta fall kan det givetvis föreligga svårigheter för de riksdagsmän som inte sysslar med dessa problem att plötsligt på relativt kort tid tvingas att sätta sig in i frågorna och att ta ställning. Men i detta fall bör det väl ändå sägas att det har pågått en debatt i månader. Det har ställts frågor i riksdagen och det gäller problem som i varje fall för de allra flesta är av den naturen att de varit föremål för ingående diskussioner. Även om tiden har varit kort tycker jag att man här försöker överdriva svårigheterna när det gäller att ta ställning till det framförda förslaget. Herr talman! Med utgångspunkt från värdet av en i princip oinskränkt yttrandeoch tryckfrihet föreslås nu ändrad lagstiftning beträffande yttrandefrihet vid demonstrationer, brott mot trosfrid och pornografiska framställningar. Det är väsentligt att ha detta som utgångspunkt i denna debatt och att inte glömma bort att grunden ju är den rätt att fritt ge uttryck för sin åsikt i skrift och på annat sätt och att öppet kritisera och debattera som enligt vad vi alla är överens om är av ett grundläggande värde i dagens samhälle. Vi är också överens om att denna rättighet i princip inte får inskränkas annat än när inskränkningen framstår som nödvändig av hänsyn till andra viktiga allmänna eller enskilda intressen som inte går att förena med en absolut yttrandefrihet. Avvägningen av denna gräns är givetvis det som vållar strid, som är kontroversiellt och där olika uppfattningar finns inom olika grupper i samhället. Framför allt sker där kontinuerligt en förskjutning i den allmänna opinionen. Propositionen innebär bl.a. ändringar i tryckfrihetsförordningen. Jag vill understryka vad fröken Mattson som talesman för utskottsmajoriteten har framhållit, nämligen att med hänsyn till den ordning som gäller för ändring av grundlag måste förslaget till ändring av tryckfrihetsförordningen behandlas av riksdagen nu under vårsessionen, om vi skall kunna få den att träda i kraft nästa år. Det finns ett nära samband mellan flera av de föreslagna brottsbalksändringarna och ändringarna i tryckfrihetsförordningen som gör att brottsbalksändringarna bör genomföras endast under förutsättning att tryckfrihetsförordningen ändras. I ett fall är ändring av tryckfrihetsförordningen en förutsättning för att brottsbalksändringen skall kunna göras. Jag syftar på förbudet mot spridning av pornografiska bilder. Från borgerligt håll har i reservationer och här i kammaren hemställts att behandlingen av propositionen skall uppskjutas till höstriksdagen. Som majoriteten i de båda utskotten har framhållit skulle det betyda att förslaget till ändring i tryckfrihetsförordningen inte skulla kunna träda i kraft förrän tidigast år 1974. Jag vill understryka att jag anser att ett sådant uppskov skulle vara synnerligen olämpligt, främst med hänsyn till att det innebär att förbudet mot spridning av pornografiska bilder inte kan införas förrän om fyra år. Enligt min mening är det angeläget att snarast begränsa den alltmer ohämmade skyltningen av pornografiska alster. Det är också angeläget att utan onödigt dröjsmål kunna ingripa mot spridning av pornografiskt reklammaterial till utlandet. Denna form av spridning synes få en allt större omfattning. Våra ambassader får ofta klagomål från personer i utlandet som utan föregående beställning har tvingats ta emot pornografiska alster som skickats till dem per post.

Frågan har uppmärksammats i utlandet i hög grad, och det är angeläget att vi inte dröjer längre än alldeles nödvändigt med att stoppa denna spridning. Sedan vill jag beröra övriga frågor som föranlett reservationer. Förutom reservationen från moderata samlingspartiet med yrkande att propositionen skall avslås i sin helhet har till utskottsutlåtandena fogats reservationer i fråga om skymfande av rikssymbol, brott mot trosfrid och den yttersta gränsen för pornografiska framställningar och framställningar med våldsinslag. För att börja med frågan om beho vet av en yttersta gräns, vill jag nämna att i det kommittébetänkande som ligger till grund för propositionen hade föreslagits att samhället liksom för närvarande skulle ingripa mot pornografiska framställningar enbart på grund av deras innehåll. Endast grovt sedlighetssårande framställningar skulle enligt kommittén kriminaliseras. Dessutom föreslog kommittén att uppenbart förråande framställningar skall bli straffbara. I regeringsförslaget har kommitténs linje inte följts, utan det har föreslagits att nuvarande bestämmelser om sårande av tukt och sedlighet skall upphävas. Till grund för detta förslag ligger framför allt synpunkten att den enskilde medborgaren i största möjliga utsträckning själv bör få bestämma vilka framställningar i skrift, bild eller andra media som han vill ta del av. Även den fria och öppna debatt som numera förs i samhället också på sexuallivets område har beaktats. Uppfattningen om vad som är sårande av tukt och sedlighet har förändrats avsevärt, och på den punkten tycks ju reservanterna vara av samma mening. Betydligt mer avancerade framställningar än tidigare accepteras numera utan att anses såsom sedlighetssårande. Den förändrade inställningen har kommit till uttryck också i tryckfrihetsmålen. Toleransen mot pornografiska framställningar har nu vid flera domstolar nått en sådan nivå att de nuvarande straffbestämmelserna i själva verket inte har någon funktion att fylla. Jag tycker att det är viktigt att understryka detta här. Flera talare, bl.a. herr Hernelius, har ju sagt att vi har en paragraf och låt oss tillämpa den. Men, herr Hernelius, den lagparagrafen svarar tydligen inte längre mot den allmänna uppfattningen, i varje fall inte i våra större städer. Ganska många åtal har skett under de senaste två åren, och i de större städerna — åtminstone i de tre största, såvitt jag vet — har man frikänt sådana framställ ningar som förmodligen av en del människor kanske uppfattas såsom sårande av tukt och sedlighet. Men den medborgarrepresentation som juryn utgör har inte bedömt saken så. Vår tryckfrihetsjury är ju inte sammansatt av vänsterextremister utan får förmodas vara sammansatt av medborgare med olika värderingar. Vi kan väl ändå inte förbigå en i detta fall så pass stadgad ny uppfattning som här har kommit till uttryck. Sedan må vara att man i Vänersborg och kanske även på andra orter fortfarande fäller precis samma framställningar som frikänns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta är ju för övrigt också ett skäl för att vi måste ta upp frågan till reformering. Jag tror alltså inte, herr Hernelius, att det är särskilt riktigt att säga att det är en rostig lagbestämmelse. Det förefaller mig snarare som om man när det gäller framställningar i bild vid detta laget måste betrakta den närmast som obsolet. Om man då skall kunna få någon förändring till stånd, måste den i så fall sammanhänga med att det uppstår förändringar i det allmänna tänkesättet innebärande att man även i fortsättningen vill tillämpa bestämmelserna sådana de i dag är skrivna. Jag anser allltså att gränsen för vad som bör vara tillåtet i fråga om pornografiska framställningar uppenbart är mogen att flyttas, om den skall spegla den rådande samhällsuppfattningen. Kommittén och reservanterna anser att risken för psykiska skadeverkningar motiverar en straffbestämmelse. Deras ställningstagande grundas på vissa vetenskapliga undersökningar, som kommittén har redovisat i betänkandet. Jag vidhåller den uppfattning som jag har fört fram i propositionen, nämligen att det inte är möjligt att dra några säkra slutsatser av dessa undersökningar. Vi har för närvarande inte något vetenskapligt underlag för påståendena att konsumtion av pornografi är skadlig för individen. Inte heller i frå ga om våldsskildringar finns det vetenskapligt stöd för kommitténs slutsatser. Jag vill särskilt framhålla att flera av de undersökningar som gjorts gäller filmens eventuellt skadliga inverkan. Kommittén har i sitt ställningstagande utgått från att filmcensuren för vuxna skall upphävas. Behovet av en yttersta gräns för pornografiska framställningar och framför allt för framställningar med våldsinslag har av kommittén främst motiverats med risken för att antalet utpräglade våldsfilmer kommer att öka i Sverige efter censurens avskaffande. I propositionen har inte filmcensuren kopplats till förslaget att slopa bestämmelserna om sårande av tukt och sedlighet. Tvärtom sägs det att frågan om samhällskontroll över filmen kan prövas självständigt. Det är nämligen ingenting som hindrar att man skapar särskilda straffbestämmelser för film.

Det var synd att inte herr Hernelius och hans partibröder hade tillfälle att vara närvarande och lyssna på herr Thestrups redogörelse. även i Danmark förekom givetvis när lagstiftningen genomfördes att man målade en viss potentat på väggen och att man drog slutsatser om hur förfärligt det skulle bli i framtiden.

Det finns inte i dagens samhälle något behov av att inskränka yttrandefriheten. Det får anses vara tillräckligt att man skyddar de medborgare som kan bli sårade av pornografiska framställningar från att mot sin vilja behöva ta del av sådana framställningar. Detta skydd tillgodoses genom den föreslagna bestämmelsen om förbud mot spridning av pornografiska bilder. Vad sedan gäller de invändningar som från borgerligt håll har riktats mot förslaget att upphäva bestämmelsen om brott moi trosfrid vill jag än en gång betona vikten av en vidsträckt yttrandeoch tryckfrihet. Inskränkningar bör inte göras annat än av tungt vägande skäl. När det gäller de religiösa grupperna i samhället ges ett vidsträckt straffskydd, även om trosfridsparagrafen upphävs. Det finns ju bestämmelser i vår strafflagstiftning om straff för störande av religiös förrättning eller sammankomst och för hets mot folkgrupp med viss trosbekännelse. Herr Alexanderson har berört denna problematik. Den utvidgning av det straffbara området som riksdagen häromdagen beslutade om när det gäller hets mot folkgrupp hoppas jag ändå att herr Alexanderson vill se som betydelsefull i detta sammanhang. Det antogs en ny bestämmelse om olaga diskriminering, som skyddar mot diskriminering också på grund av trosbekännelse. Som ytterligare exempel på bestämmelse till skydd för religionsfrihet i vidsträckt bemärkelse kan nämnas att om en enskild person förtalas eller smädas på grund av sin religiösa uppfattning kan det i vissa fall straffas som ärekränkning. Jag kan inte finna att nu berörda bestämmelser är otillräckliga som skydd för medborgarnas känsla för religiösa värden. Den uppfattningen delas av åtskilliga remissinstanser, vilket tidigare har påpekats. Jag vill dock särskilt nämna ett av svenska kyrkans centrala organ, nämligen Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete, som i sitt remissvar uttalat att sanningshalten i kyrkans trosföre ställningar inte är av sådan art att den måste skyddas av speciella sanktioner. Enligt min mening underlättas inte debatten i livsåskådningsfrågor genom alt man behåller ett särskilt straffskydd för religiösa symboler och föremål för religiös vördnad. Den vars åsikt i livsåskådningsfrågor inte kan betecknas som en bestämd trosuppfattning får inte sådant skydd. Jag menar alltså att det inte längre är nödvändigt eller berättigat att begränsa yttrandefriheten genom bestämmelsen om brott mot trosfrid. Att behålla bestämmelsen enbart av hänsyn till det konventionsarbete som pågår inom FN är inte försvarligt. Enligt de uppgifter jag har fått skall detta arbete inte bli avslutat förrän om flera år. Av det utkast till konvention som föreligger framgår att de bestämmelser vi har vid sidan av trosfridsparagrafen torde vara tillräckliga för att uppfylla de krav som konventionen, såvitt nu kan bedömas, kan komma att ställa. I anledning av reservationen i fråga om särskilt straffskydd för egna och andra länders flaggor och andra rikssymboler vill jag säga något om den del av regeringens förslag som gäller yttrandefrihetsbrott och demonstrationsrätt. Förslaget är ett uttryck för att regeringen önskar slå vakt om den fria demonstrationsrätten. Vi anser att rätten att demonstrera är ett värdefullt politiskt uttrycksmedel och ett viktigt komplement till andra opinionsskapande medel. Det är en sak. Att vi å andra sidan inte vill försvara dem som missbrukar demonstrationsrätten genom att tillgripa våld och skadegörelse är en annan sak. I sådana fall finns det all anledning att använda de möjligheter till sträng bedömning som finns enligt straffskalorna för våldsbrott och liknande gärningar eller att använda den särskilda straffskärpningsregeln i 19: 11 brottsbalken, om brottet innebär kränkning av främmande makt.

Där sätter herr Hernelius punkt. Varför föreslår vi detta? Jo, det är ett led i strävandena att avdramaltisera demonstrationerna. Men herr Hernelius kunde gärna ha fortsatt sin läsning och konstaterat att detta inte innebär att man inte skall ingripa mot våldshandlingar. Det står på samma sida i propositionen att detta förslag reglerar endast polismyndighets rätt att inställa eller upplösa allmän sammankomst respektive meddela förbud mot förnyande av samma sammankomst, däremot inte polisens möjlighet att ingripa mot enskild gärningsman. Den föreslagna ändringen, står det för säkerhets skull, berör inte denna möjlighet. Vi har knappast anledning att i denna debatt dra in frågan om äggkastning i det aktuella fallet. Ett sådant handlande berörs ju inte av det förslag som föreligger här.

Beträffande regeringens förslag till viss avkriminalisering av brott som har aktualiserats vid demonstrationer behandlas i övrigt endast vissa yttrandefrihetsbrott. Anledningen till att man vill göra ringa fall av uppvigling strafffria och avskaffa särskilda straffbestämmelser för skymfande av flaggor är ju främst att man har velat minska polisingripandena vid demonstrationer. Sådana ingripanden skapar ofta oroligheter och kan ibland provoceras av den som vill missbruka demonstrationsrätten. När det gäller ärekränkning av främmande makts statsöverhuvud och representant här i landet vill jag framhålla att de allmänna reglerna om ärekränkning i 5 kap. ger ett fullgott straffskydd. Dessa regler ger utrymme för domstolarna att tillgripa fängelse i mera gra verande fall. Jag anser därför att den linje som riksdagen slog in på 1965, när det särskilda straffskyddet för ärekränkning i tryckt skrift upphävdes, nu bör fullföljas beträffande ärekränkning i andra former. I fråga om slopande av de särskilda straffbestämmelserna för skymfande av egna och utländska rikssymboler vill jag tillägga, att jag anser att värderingarna i samhället har förändrats väsentligt sedan bestämmelserna infördes på 1940 talet. Det är i varje fall min förhoppning att vi har avlägsnat oss från nationell symbolism och antagit ett mera internationellt synsätt. Slutligen vill jag understryka att reglerna om förargelseväckande beteende och skadegörelse kan komma att tillämpas på flaggskändning. I övrigt, herr talman, skulle jag något vilja uppehålla mig vid vissa extrema exempel på tänkta konsekvenser av den nya lagstiftningen som här har nämnts i kammardebatten. Herr Schött bland andra tog upp exemplet att vi nu lämnar fältet fritt för offentliga samlag i parker m.m. Vill man dramatisera skall man naturligtvis just ta upp och beskriva sådana exempel — det verkar ju intressant för allmänheten. Men tror herr Schött verkligen att vi får räkna med några sådana konsekvenser av denna nya lagstiftning? Även om sådant skulle förekomma, har vi ju bestämmelserna om förargelseväckande beteende. Om det bötesstraff som det kan bli fråga om — begränsat till 500 kronor, det är riktigt — inte skulle visa sig tillräckligt, om mot förmodan herr Schötts farhågor skulle besannas, då är det inte värre än att vi får ta upp frågan, om den allmänna opinionen skulle reagera starkt i sådana situationer. När herr Hernelius talar om den s.k. varudeklarationen och säger att man i fortsättningen kan riskera att det vid våra teatrar skulle förekomma låt oss säga samlag på scenen, så tror väl inte herr Hernelius ändå att detta skulle gå alldeles spårlöst eller tyst förbi. Så avancerad är näppeligen den allmänna opinionen här i landet att detta inte skulle bli en förstasidessensation i tidningarna. Allmänheten skulle knappast behöva riskera att gå på teatern och helt plötsligt konfronteras med en sådan situation. Herr talman! Jag vill allra sist bara säga att yttrandefriheten och tryckfriheten, vilkas värde vi sätter så högt, givetvis medför att vi får finna oss i ganska mycket som vi anser smaklöst och ibland kanske obehagligt. Detta behöver inte alls gälla det sexuella området. Det finns mycket som väller över oss i tal och skrift och som vi personligen tycker illa om, men vi menar väl inte att vi för varje område där det förekommer smaklösheter skall behöva införa straffbestämmelser. Här är det fråga om att informera och att arbeta för ett bättre tänkesätt i samhället och bland medborgarna.

Herr talman! Jag undrar om inte justitieministern lever i en skyddad och avstressad värld. Han sade att samlagsscener behöver man inte oväntat ställas inför på teatern. En ledamot av denna riksdag skildrade för mig ett besök på en teater i Göteborg, där man plötsligt ställdes inför en samlagsscen på scenen. Det nämndes inte i reklamen, utan som sagt man ställdes plötsligt inför detta. Det förekommer alltså. Det var många som gick från teatern, som inte var intresserade. Justitieministern tror också att om vi får spridningsförbud för pornografika, så är allt väl beställt; och framför allt får vi ett bättre anseende utomlands. Men har jag missuppfattat saken? Är det inte så att man kan skriva och fråga om en person är intresserad av att köpa pornografika? Vi kan alltså fortfarande ha en relativt stor export av pornografiska bilder och litteratur från Sverige. Jag vet inte om vårt anseende skyddas så bra, bara för att de som inte vill ha bilder slipper detta. Jag tycker att det är en egendomlig — jag skall inte ta ett starkare uttryck — syn på skyddet, att om man tar bort pornografiska bilder från skyltfönster och inte tvingar dem på folk som inte vill se dem, så är allting bra. Man har dem under disken och man kan visa dem i källare. Är det verkligen så stor skillnad? Jag tycker rent ut sagt att detta är en hycklande inställning, och jag kan inte förstå hur man skyddar dem som kan ta skada. Låt mig ett ögonblick, herr talman, återgå till justitieministerns första replik. Han log åt de årligen återkommande klagomålen över den korta behandlingstid vi har i riksdagen. Justitieministern sade att den här frågan har debatterats länge. Ja, den har delvis diskuterats, men debatten har icke pågått i riksdagen. Det är väl ändå en väsentlig skillnad på en relativt ytlig diskussion ute och den sakliga debatt som skall föras här. Eller skall vi erkänna att riksdagen inte har någon betydelse, att besluten är fattade och att debatten är avslutad när vi får frågorna hit? Det skulle jag gärna vilja få svar på. I konstitutionsutskottet hade vi alltså inte tid till en saklig debatt i dessa spörsmål, och det finner jag inte skrattretande — jag tycker det är skrämmande.

Herr talman! Först några korta påpekanden. För det första sade justitieministern något om att vänsterextremister inte sitter med i de jurygrupper som frikänner. Nej, varför skulle de göra det? Det förhåller sig dessutom så att vänsterextremisterna, maoisterna och albaneserna, är ytterligt reaktionära på detta område, i likhet med de läror som förkunnas i deras idealländer. För det andra har fru Segerstedt Wiberg rätt i att justitieministern måtte leva i en skyddad värld. Han måtte uppenbarligen inte besöka teatern, annars skulle han nog känna till den utveckling som fru Segerstedt Wiberg berörde. Sådant väcker inte längre någon sensation. Men därför är det inte bra. För det tredje: Jag har verkligen haft tillfälle att med justitieminister Thestrup ganska ofta diskutera dessa frågor, så herr Geijer är inte ensam om det. Men det framgår kanske av mina inlägg i dag att vi inte är överens, och jag är inte säker på att herr Thestrup har stora delar av sitt parti bakom sig. Jag är förresten inte säker på att herr Geijer heller har det, i varje fall inte om man kände till vad denna lag innebär. För det fjärde: Jag har aldrig en sekund trott att därför att man deltar i en offentlig sammankomst skulle gärningar, som man därunder bedriver, i och för sig vara straffria. Där gick justitieministerns replik inte riktigt in. Men låt oss gå över till något väsentligare ting. Jag känner anledning att reagera mot uppläggningen såväl från justitieministern som från fröken Mattson när det gäller vad som nu skall ske. Här säger man att det är bråttom och att vi måste hindra spridningen av pornografisk bild. En sådan spridning är farlig, och utlandet klagar. Hur gör man då detta? Jo, genom att ta bort en allmän och vidsträckt paragraf och ersätta den med en mindre vidsträckt paragraf.

Därav brådskan, herr justitieminister? I själva verket är det att vilseleda kammaren att framställa det på sätt som har skett. Man tar bort det stora skyddet och ersätter det med ett litet. Och så gör man stort väsen, bullrar och säger: Ni vill inte vara med om det lilla skyddet, så fult av er! Justitieministern säger att paragrafen i fråga inte används så mycket, det har skett en ändring i den allmänna samhällsuppfattningen. Men justitieministern vet likaväl som jag hur det går till i de fall det blir åtal och utslaget blir frikännande. Försvarsadvokaten samlar en trave skrifter som har gått fria från anmärkning från justitiedepartementets eller justitiekanslerns sida. Så visar han dessa skrifter för juryn och säger: ”Varför skall ni döma den skrift som har föranlett åtal, när ni har släppt igenom alla de andra?” Man får på så sätt till stånd en ändrad praxis: genom att samhället inte ingriper över hela fältet och i tid. Det är dessutom inte sant att det inte finns exempel på fällande domar i storstäderna. Jag hörde nyss en juryman som berättade för mig om ett fall i Göteborg för inte så länge sedan, och det finns säkert flera. Men använder man inte åtalsvapnet är det klart att det blir rostigt.

Herr talman! Låt mig konstatera att statsrådet Geijer i motsats till fröken Mattson inte bestred riktigheten av de exempel som angivits i moderata samlingspartiets partimotion. Statsrådet trodde att riskerna för att sådana saker skulle förekomma i praktiken inte var så stora. Om utvecklingen blir olycklig får vi se över bestämmelserna igen, menade han. Min enkla uppfattning är att vi inte skall införa några ändringar som öpp nar möjligheterna för sådana saker som jag tidigare omnämnt. Till slut, herr talman, vill jag endast djupt beklaga att statsrådet Geijer inte utnyttjar de möjligheter som redan gällande lagstiftning ger honom till att röja upp i det pornografiska träsket.

Herr talman!

Det förstår jag uppriktigt sagt inte alls. För fru Segerstedt Wiberg olika debatter inom riksdagen och utanför den? Det kan väl tänkas att man även utanför riksdagen söker föra en debatt som går på djupet. Jag berörde kanske frågan om arbetsanhopningen i slutet av vårriksdagen mycket kort, men vi har ju diskuterat den i andra sammanhang och känner till argumenten. Jag beklagar att arbetsordningen för regering och riksdag är sådan att det tyvärr uppstår sådana här anhopningar i slutet av vårriksdagen. Det är alltså ingenting som jag på något sätt vill försvara, utan det är någonting som vi vill komma ifrån. Egentligen har herr Hernelius och fru Segerstedt Wiberg missförstått varandra. Vi hävdar ju att yttrandefriheten liksom tryckfriheten bör vara sådan att den som vill ta del av pornografiska bilder och framställningar må göra det. På den punkten är vi tydligen inte ense. Vi gör dock ett ingrepp här, när vi säger — i motsats till vad som gäller tryck och framställning i bild på andra samhällslivets områden — att man får lov att föra fram det och försöka intressera människor för att köpa det, men de människor som har intres se för detta måste själva göra något aktivt. Då är det enligt min mening inte rätt att säga att vi bara vill föra ned dessa alster under diskarna och smussla med dem. Vi tycker att detta får folk lov att titta på, om de vill, men de får själva göra den lilla ansträngningen att vända sig till företag som tillhandahåller detta. När det gäller att skicka ut meddelanden i skrift är det samma förhållande. Det kommer ju att bli förbjudet att skicka ut bilder. Även där är emellertid tanken att man naturligtvis i och för sig skall kunna annonsera om att i en viss affär eller på en viss adress finns pornografiska skrifter att köpa. Sedan får väl den person som är intresserad vända sig dit — han får vara aktiv på något sätt. Detta har vi tydligt sagt ut, och jag kan därför inte riktigt förstå varför herr Hernelius och fru Segerstedt Wiberg tycker att vi försökt vilseleda kammaren.

Herr talman! Förra året, när debatten fördes om de försenade propositionerna, utlovade justitieministern vissa förbättringar. Han ansåg att det var möjligt att genomföra sådana och sade ordagrant: Jag tror det är möjligt att åstadkomma vissa förbättringar, och det skall väl också ske. Det har inte skett någon förbättring. De propositioner som lämnats för sent är i år flera än förra året. Herr Geijer frågar mig om jag för en annan debatt utanför riksdagen än den jag för här. Ja, det kan man i viss mån säga.

Kom ihåg, herr justitieminister, att vi är inte alla jurister. Det är svårare för oss att på förhand föra en helt saklig debatt. Och vi har inte kunnat föra en saklig debatt i konstitutionsutskottet, eftersom vi icke haft tid.

Herr talman! Bara en kort fråga: Anser justitieministern verkligen att det föreligger valfrihet för samtliga medlemmar av en familj i fråga om beskådandet av TV i hemmen, eller är det inte så att där kan program komma familjemedlemmarna till del utan att de har möjlighet att värja sig mot desamma?

Herr talman! Det är verkligen inte utan tvekan som man tar till orda i en debatt som pågått tre timmar, och detta på riksdagens näst sista arbetsdag våren 1970. Det är vidare så, att huvuddebatten har ägt rum mellan herr justitieministern och representanter för de olika partierna i konstitutionsutskottet och första lagutskottet. Men den här gången önskar jag inte avstå från att ge uttryck för de tankar, som jag har varit tvungen att försöka arbeta fram inför den föreliggande propositionen, då jag i första lagutskottet haft att ta ställning dels till propositionen, dels till de motioner som föreligger. Den proposition vi nu behandlar berör ju ett flertal frågor som gäller samlevnadssättet mellan oss människor i dagens samhälle. Det har från flera håll framförts att problemen är disparata. Trosfrid, pornografi, flaggbränning och andra av propositionen aktualiserade frågor hör inte med nödvändighet samman. Men det har också framförts — och jag delar den synen — att det finns en gemensam faktor som är av mycket stor betydelse i nuvarande läge. Den faktorn gäller frågan: Var skall den yttersta gränsen sättas? Frågan är ytterst: Vilka gränser har vi att sätta för det fria spel som mänskliga beteenden, mänskliga tankar och reaktioner bör få utöva i vårt samhälle? Att en liberaliserande utveckling ägt och äger rum är oss allom uppenbart. Exemplen härpå överflödar: den mäktiga förvandlingen av skolans liv, Sveriges invandringspolitik, reaktioner i skilda avseenden inför främmande makters politik, vår hållning till mänsklig nöd, lagar om mänskliga beteenden och reaktioner inom samlevnadsområdet. Här i debatten har antytts situationen på det sexuella området, vad som får skrivas fritt, hur vi får leva tillsammans med skilda slag av gifter, o. s. v. Jag har behov av att säga att min uppfattning är att grundtendensen i allt detta är hälsosam, frisk och riktig. Strindberg skrev i Esplanadsystemet något som blivit bevingade ord: ”Här rivs för att få luft och ljus.” Det kan hända att vi i en gången generation trodde att vi rivit färdigt, men upplevelsen är att rivningen av det murkna och det unkna måste ske på nytt i varje generation för att luft och ljus skall kunna släppas in. Den uppgiften är lika väsentlig i vår tid som den har varit i gångna tider. Men det finns också andra kommentarer att göra i detta sammanhang. Det finns en psykoterapeutisk regel som säger att en psykoterapeut inte kan gå snabbare fram med en konfident än vad vederbörande har inre förutsättningar att vandra. Jag tror att samma Princip gäller vårt arbete i samhället. Vi kan inte med förändrad lagstiftning gå fram snabbare än vad folk orkar med. Då får vi ett oroligt och spänningsfyllt samhälle. Detta är i och för sig ingen negativ faktor. Det hör med till utvecklingen av sunda, friska, riktiga samhällen. Men det kan uppstå en oro och en spänning som inte är frisk och sund. Det är nödvändigt att man grundar sina ställningstaganden på en riktig samhällsetik och på en rätt uppfattad människosyn. Ingen lagstiftning får mening och genomslagskraft och förtroende och ingen lagstiftning skapar ett riktigt samhälle som inte baseras på de grundvalar jag här har antytt. Vad är det som för närvarande händer i vårt samhälle? Det är kanske banalt att påminna därom, men vi vet alla att bland vissa folkgrupper sprider sig oro och rädsla. Människor ställer frågan: Kan och vill vårt samhälle upprätthålla sådana värden som fäderna — om jag vågar använda ett sådant halvsentimentalt uttryck — arbetat fram, nämligen frågor om trygghet, frihet, förhoppning om en bättre och ljusare framtid, allt grundat på personligt ansvar? Jag har en förnimmelse av att detta område för närvarande är i farozonen i vårt folk, och jag tror mig veta att detta grundläggande förtroende för närvarande sviktar inom vissa folkgrupper. Det är här, tror jag, som symboltänkande och symbolliv kommer in i bilden. Vi människor lever i vissa avseenden symboliskt. Det finns värden och livsverkligheter av livsavgörande betydelse som vi inte kan uttrycka på annat sätt än genom symboler. Kastar man ruttna ägg, är det en symbolisk handling, och jag har djup förståelse för de symboliska uttrycken i denna i övrigt bizarra aktivitet. I ett av de senaste numren av den amerikanska tidskriften Time återges ett brev från en 19-årig amerikansk studentska vid ett college som såvitt jag förstår inte hör till de mer framträdande skolorna i Förenta staterna. Hon berättar där om den vanmakt och förtvivlan som hon och hennes generation har känt och känner inför den utveckling som ägt rum i hennes eget land, framför allt när det gäller krigspotentialen och användandet av denna potential. Hon berättar om hur ungdomen strävat efter att få ett annat sakernas tillstånd att fungera, hur man vandrat till Washington, hur man arbetat för ett moratorium, hur man hoppats på politiska ledare men hur besviken man blev. Hon säger: ”Vad skönt det känns att ibland få kasta några flaskor.” Jag vill anmäla att jag har djup förståelse för detta. Det känns ofta skönt att på ett symboliskt sätt få ge uttryck för sin förtvivlan eller sin avsky för en värld som inte förstår grundläggande mänskliga värden. Den fråga som vi har att ställa oss är: I vilken utsträckning kan ett samhälle låta medborgarna — om jag får använda uttrycket ”känna det skönt”? Jag tror att den liberalisering som vi genomlevt och genomlever och som proposition nr 125 gett vittnesbörd om delvis bygger på en felaktig människosyn och därmed på en felaktik samhällsetisk grunduppfattning. Gamle biskop Thomas skrev: ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring.” Vi citerar gärna dessa ord med stolthet och känner inspiration därav, och han hade säkert rätt. Men han tillägger i denna gamla 1400-talsdikt att den är det bästa ting för den som ”frihet väl kan bära”. Kan vi inte bära friheten väl, då blir störningen i den mänskliga samlevnaden stor och till ytterlighet besvärande. Jag upplever det så att vi har tvingats att tänka en gång till på frågorna om den rätta utvecklingen av friheterna i vårt samhälle. Vad är det som för närvarande bestämmer oss och delvis den aktuella propositionen? Jag tror att det är ett positivistiskt tänkande. Positivismens etiska samhällsideal var ju en allmän samhällssolidaritet. Den växte fram under förra delen av 1800-talet, och den har mer och mer slagit igenom i praktiskt taget alla politiska partier — jag tror inte att jag skall visa på något särskilt politiskt parti härvidlag. Det är en allmän idéströmning som har gått segrande fram på en ganska bred front. Naturligtvis borde det låta tilltalande i vår tid att tala om allmän samhällssolidaritet, men verkligheten som vi lever i visar att ideologin är etiskt mer inspirerande än vad den är praktiskt realistisk. I skilda avseenden säger vi: Lätta på trycket, och människan skall bli god och handla väl!

Det är ett typiskt intellektualiserat positivistiskt tänkande. Vad är det som sker? Min upplevelse är att den fina idén — lätta på trycket så blir allting bättre! — ofta inte stämmer med verkligheten. Vi lättar på trycket, och vi står positiva till den grundhållningen, men situationen blir inte alltid god utan ofta störande och oroande. Människan är inte, tror jag, i sig själv, som Comte trodde och som många av oss tror, så förfärligt god. Många moderna människor visar sig inte kapabla att bära den restlösa friheten. När vi lättar på trycket blir inte resultatet, som vi hade hoppats, ett ökat ansvarstagande och ett bättre samhälle där människorna tar ett större solidariskt ansvar än tidigare. Jag beklagar detta i utomordentligt hög grad, men jag tror att vad jag här anfört är ett realistiskt sätt att betrakta situationen. Vi har inte minst här i riksdagen att ständigt grubbla på frågan om var den yttersta gränsen skall sättas. Det är en riktig princip som man har sökt få fram i propositionen och som har anammats i utskottsutlåtandet. Frågan gäller till sist var den yttersta gränsen skall sättas, och sedan får vi handla politiskt efter den bästa insikt som vi har vunnit. Det är det vi söker göra. Personligen måste jag då få säga följande. Jag tror att vi för närvarande i vårt samhälle är i en situation då vi måste agera på ett varligt sätt. Det konkreta handlandet på positivismens grund synes leda i en farlig, delvis felaktig riktning. Människor förleds av alltför liberaliserade lagar och deras tillämpning ibland till en delvis felaktig inriktning. Det är inte människornas fel utan den allmänna situationens fel. I stället för en frigörelseprocess som vi alla strävar efter och som vi anser är riktig får vi ibland vara med om en upplösningsprocess som skapar rädsla, oro och undran. Vår frihet kan skada och såra stora folkgrupper som inte följer med i den s.k. utvecklingen i vårt samhälle. Att bidra härtill kan knappast vara ett politiskt ansvarigt handlande. Jag tar inte upp de stora frågorna i propositionen. De har i diskussionen ältats fram och tillbaka. Det är en obetydlig fråga som jag har agerat i — jag har väckt en motion som gäller flaggbränning — men jag har behov av att ställa in den frågan i ett större sammanhang som jag så gott jag har kunnat försökt att här antyda. Jag vill i motionen ha kvar stödet för dem som vill förklara flaggbränning som icke laglig. Jag kommer därför att biträda reservation 3 vid punkten C, när vi kommer så långt i voteringen. Skälet till min hållning är följande: Jag tror att flaggbränning är en symbolisk akt. Att tyg brinner eller att papper brinner, t.o.m. om flaggor har tecknats på tyget eller papperet, är i och för sig ganska likgiltigt. Men herr Björk har med stor skicklighet framhållit att flaggan ofta är en symbol för samhällsvärderingar och för känslor som har att göra med en nationell tillhörighet och solidaritet. Min egen känsla för den svenska flaggan har minskat i styrka. Jag förstår dem som hävdar att flaggan inte längre betyder någonting. Men en realistisk insikt i vad som händer och sker i världen runt omkring oss leder, synes det mig, till att nationella symboler verkligen inte är negligerbara fakta. I likhet med herr Björk — han har på ett skickligare sätt än vad jag kan argumenterat i denna fråga — måste jag anmäla att jag inte begriper utskottets resonemang, när det säger att betydelsen av ett skydd mot flaggbränning minskar därför att internationaliseringen har pågått. Jag hyser den uppfattningen att konsekvensen av den ökade internationaliseringen blir den rakt motsatta, nämligen ett ökat hänsynstagande till sådant i världen som vi kanske inte förstår och uppskattar men är ett faktum. Jag tror mig känna Förenta staterna en liten smula eftersom jag har bott där i två år av mitt liv. Jag vet att i Förenta staterna betyder flaggan mycket mer än vad den svenska flaggan betyder här i Sverige. Om internationaliseringen tilltar, förstår inte jag att det kan vara riktigt att man skall säga, att eftersom vi har en vidgad förståelse för den nationella situationen så spelar det inte någon roll om vi i vårt land tillåter att man ger uttryck för sin av sky för Amerikas politik genom att bränna dess nationella symbol. Jag hoppar inte i det andra diket och blir nationellt småsnorkig, inte på något sätt. Men jag påstår att ökad internationalisering för till vidgad respekt. Jag tycker därför att det är riktigt att man bibehåller en sådan här lagbestämmelse. Att den har tillkommit sent gör verkligen inte något intryck på mig. Det finns många, många lagar som vi har stiftat på senare år, som vi anser väsentliga och som det inte skulle falla någon in att hänvisa till och säga, att eftersom de har tillkommit så sent kan vi lika bra avskaffa dem. Jag anser alltså att det här är fråga om att ställa in ett nationellt ställningstagande i ett stort internationellt perspektiv med en symbolisk förståelse i botten och en reaktion mot ett ytdligt positivistiskt tänkande. Jag tror att vi har att säga: Här går den yttersta gränsen. Vi kan inte godta att andra livsvärderingar och andra etiska samhällsideal skymfas. Det får anses vara riktigt att vi säger: Här är gränsen för vad som är tillåtet. Herr talman! Jag riskerar med min motion och med vad jag här säger att stämplas såsom reaktionär. Men jag kan väl ändå få vittna och säga, att en reaktionär hållning är det sista jag skulle vilja solidarisera mig med. Under de år som jag varit tvungen att arbeta med samhällsfrågor har jag strävat efter en vidgad realism. Så har jag gjort också när jag har försökt att bedöma den proposition som vi här har att behandla. Jag tror att en för snabb och för hård liberalisering, och en liberalisering är jag i och för sig positivt inställd till, är vi i dag inte mogna för. Jag anser att vi måste bygga på en riktig insikt i människans villkor i vår värld. Jag tror att vi måste ha en riktig socialetik i botten. Här behöver vi i viss mening tänka om. Saken gäller för oss ett sunt och riktigt samhälle. Jag säger än en gång: Flaggbränning är en liten fråga, men genom den kommer hela den problematik som jag har antytt in i fokus. Här gäller det dock symbolvärden som på ett utpräglat sätt berör både individens och samhällets livsformer. Detta är skälen till att jag har väckt den motion som jag här har hänvisat till, och det är därför som jag vid voteringen kommer att stödja reservation 3.

Herr talman! Flera talare har tidigare klargjort bakgrunden till det krav på uppskov med behandlingen av proposition nr 125 som hälften av konstitutionsutskottets ledamöter framfört. Justitieministern har här sökt bagatellisera dessa svårigheter. Jag vill emellertid vidhålla reservanternas uppfattning att frågan inte har fått den ingående prövning som varit önskvärd och dessutom peka på ytterligare en svårighet, en svårighet som inte har med anhopningen av ärenden i slutet av vårsessionen att göra. Jag har vid flera tillfällen kritiserat det sätt på vilket remissyttranden över kommittébetänkanden ofta redovisas i propositionerna. Denna redovisning har många gånger visat sig vara högst otillfredsställande: ofullständig och knapphändig, bristande i precision och exakthet. Antalet remissinstanser som intagit en viss inställning i en berörd fråga anges ofta i ytterst vaga termer: några, en del, vissa, åtskilliga, många, de flesta — och liknande. Denna bristande precision gör att man har mycket små möjligheter att veta i vad mån presentationen av remissmaterialet är objektiv och korrekt. Med en sådan redovisningsmetodik är det nämligen mycket enkelt att göra en urvalsförfalskning — oavsiktligt eller avsiktligt. Jag vill till och med hävda att det är svårt att inte åstadkomma en partisk framställning, om man inte ålägger sig större krav och precision. Dessutom — och det är inte mindre allvar ligt — redovisas remissinstansernas motiveringar ytterligt ofullständigt och till synes tendentiöst. Proposition nr 125 är därvidlag inget undantag. Granskar man presentationen av remissmaterialet över betänkandet Yttrandefrihetens gränser, finner man att den i så hög grad brister i balans att den måste betraktas som tendentiös. Detta gäller i varje fall avsnitt 5.3 Sårande av tukt och sedlighet m.m., s. 47, som jag har tittat litet närmare på. Kommitténs förslag att bibehålla en straffbestämmelse, en ”yttersta gräns”, som möjliggör ingripanden mot vissa pornografiska framställningar har tillstyrkts av de flesta remissinstanser, heter det. Hur många instanser som yttrat sig får man inte veta — om de är representativa i någon rimlig mening får vi inte heller veta — och inte heller hur många som tillstyrkt kommitténs förslag. Av exemplifieringen framgår dock att det är minst 17. Hur många som avstyrkt får man heller inte veta — det är dock minst 9; av vilka 5 direkt eller indirekt är engagerade i filmbranschen. Om man jämför presentationen av dessa yttranden, finner man att de argument som flerparten av remissinstanser anfört helt lyser med sin frånvaro — jag kan inte finna ett enda argument. Däremot redovisas alla de invändningar, som minoriteten av remissinstanser anfört, ganska utförligt. Redovisningen av yttrandena beträffande spridningsrätten lider av samma bristande balans. Man torde sålunda kunna konstatera att det remissmaterial som samlats in från myndigheter och organisationer — och som självfallet kostat åtskilligt med både tid och pengar — genom den otillfredsställande presentationen inte ger den vägledning som riksdagen behövt för sitt ställningstagande. Det är till och med möjligt — jag vill dock inte påstå att det är så — att presentationen är mera vilseledande än upplysande. Detta leder självfallet till att det är svårt att ta ställning, i desto högre grad som frågan på grund av tids brist inte kunnat beredas i utskottet så ingående som det hade varit önskvärt. Jag kommer därför att i första hand yrka bifall till reservation 1 vid konstitutionsutskottets utlåtande. Jag har i utskottsbehandlingen av detta skäl sett mig nödsakad att avstå från ställningstagande i ett par frågor och skall här helt kort beröra endast en fråga, nämligen den som gäller pornografin. Yttrandefriheten är självfallet något ytterligt väsentligt i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att skälen till att inskränka den skall vara mycket starka. Det innebär naturligtvis också att de värden man eventuellt äventyrar genom en inskränkning kan vara av olika vikt. Alla torde vidare, vid bedömning av dessa frågor, kunna acceptera som vägledande princip att ju större värden man äventyrar desto försiktigare måste man vara när det gäller inskränkningar. Vad beträffar frågan om pornografiska skildringar och bilder kan jag inte finna, att några sådana värden av omistlig art äventyras, om man följer det förslag som lagts fram i motionerna I: 1232 av herr Ernulf m.fl. och II: 1446 av herr Nelander m.fl. Jag kommer alltså — för den händelse reservation 1 inte bifalles — att yrka bifall till reservation 5 vid konstitutionsutskottets utlåtande.

Herr talman! Jag vill omedelbart bemöta de anklagelser som herr Richardson här framställer, vilka naturligtvis formellt drabbar mig, men i lika hög grad kanslihusets tjänstemän, eftersom det påstås att bristande noggrannhet visats vid återgivningen av remissinstansernas yttranden i denna proposition. Herr Richardson vidgade sin anklagelse till att dylikt förekommer också i andra fall. Jag undrar om det finns många länder där regeringarna lämnar så utförliga och noggranna redogörelser för sina förslag som regeringen gör i vårt land. Det är alldeles omöjligt att i propositionerna ta in alla yttranden. Det är givet att man endast behöver ta med yttrandena i den mån de avviker från kommittéförslagen eller är av den naturen att de behöver bemötas i departementschefens yttrande. Man upprepar inte sådana argumentationer som redan finns i kommittéförslagen. Eftersom anmärkningen har framförts, vill jag anföra, att det förhållandet att propositionerna ofta framläggs sent delvis beror på att det läggs ned ett omfattande arbete på förarbetena till propositionerna. Detta gör att det tar lång tid. För regeringen kunde det naturligtvis vara bättre att bara lägga fram sina förslag utan att tala om för riksdagen vad remissinstanser och andra sagt. Men vårt sätt att handlägga dessa ärenden är ett försök att göra det lättare för riksdagens ledamöter att ta ställning till regeringens förslag. Herr talman! Med hänvisning till vad jag erfarit under alla de år då jag i egenskap av riksdagsman och statsråd haft tillfälle att ta del i det arbete som görs på detta avsnitt i propositionerna vill jag bestämt tillbakavisa herr Rickardsons beskyllningar. De är orättvisa.

Herr talman! Jag vill till en början slå fast att jämförelserna med förhållandena i andra länder är tämligen ointressanta i detta sammanhang. Det väsentliga för oss riksdagsledamöter är att vi kan känna trygghet inför presentationen av materialet, att vi kan lita på att urvalet är representativt i någon rimlig mening, såsom jag nämnde. Här föreligger två problem. Det ena gäller urvalet av remissinstanser. Man kan fråga sig om t.ex. länsstyrelserna i Stockholm, Göteborg och Malmö är representativa för länsstyrelserna i hela riket; man kan fråga sig om just domkapitlen i Uppsala, Lund och Göteborg är representativa för domkapitlen i hela riket. Jag betvivlar att de är det. Det andra problemet gäller redovisningen av det inkomna remissmaterialet. Jag har inte påstått att presentationen är vilseledande, men jag vidhåller mitt påstående att jag inte har någon som helst känsla av trygghet inför denna presentation. Jag känner ingen garanti för att den är korrekt. Jag nämnde som ett exempel att 17 remissinstanser har en annan uppfattning än regeringen. Deras åsikter och argument finns inte redovisade. De nio övrigas redovisas på en hel sida. I fråga om spridningen av pornografiska skrifter är 24 remissinstanser nämnda. Deras argument finns omnämnda på tre rader. Minoriteten, bestående av sex instanser, har fått två hela sidor, där deras argument utvecklas. Jag vill understryka vad jag sade i mitt anförande. Jag påstår inte att presentationen är felaktig, men jag påstår att den inte kan vara vägledande i så hög grad som den borde vara. En riksdagsman som vill sätta sig in i problemet kan inte känna den trygghet inför presentationen som man skulle behöva känna.

Herr talman! Vid behandlingen av konstitutionsutskottets utlåtande nr 39 har jag deltagit beträffande punkterna 3—6, som framgår av reservationerna, men jag har först nu fått tillfälle att yttra mig. Då moderata samlingspartiets avslagsyrkande, som jag ställer mig helt bakom, röstats ned i utskottet, anslöt jag mig till övriga reservationer. Jag hade också ett motionsyrkande, som jämkades samman med reservation 4. Jag skall beröra reservationerna i den ordning de förekommer i utskottsutlåtandet under punkterna 3—6. Reservation 3 tar upp frågan om skymfande av rikssymbol. I propositionen föreslås att straffbestämmelserna i fråga om skymfande av rikssymbol skall upphävas i både brottsbalk och tryckfrihetsförordning. Bestämmelserna tillfördes svensk strafflagstiftning under 1940-talet, men de verkar knappast helt omoderna i dag. Här åberopas en påtaglig förskjutning i värderingar och opinion — och lagstiftningen måste följa efter. ”Lymlar” — för att använda en bevingad benämning — kan visserligen fällas för förargelseväckande beteende, men nuvarande brottsrubricering anses stötande. Enligt de flestas uppfattning är de förseelser det här är fråga om av betydligt svårare och simplare art än de som i allmänhet straffas som förargelseväckande beteende. Som vi vet är också straffet lägre. Färger och symboler — krafs för dem som är högburet internationella. Men det är ingen majoritet av folket som står bakom detta, utan det är en departementspromemoria. Nuvarande regler kan inte gärna sägas utgöra en inskränkning i yttrandefriheten. Det är, som har sagts i flera tidigare anföranden här i dag, en fråga om takt och stil. Men vi får väl fortsätta med att ursäkta oss inför en förvånad omvärld. Stadgandet i brottsbalkens 16 kap. 9 § med brottsbenämningen brott mot trosfrid är den enda kvarlevan av det brott som förr kallades gudsförsmädelse. Detta och liknande brott underkastades på sin tid endast de kyrkliga domstolarnas kompetens för att sedan upptas i den världsliga lagstiftningen. I 1655 års religionsstadga hette det, att den som ”fördristade sig med ord eller gärningar att försmäda eller förtala Gud, hans heliga ord och vår kristliga gudstjänst” skulle straffas enligt lag alltefter beskaffenheten av hans brott. 1600-talets kärva ortodoxi går igen i ordvändningarna, men bestämmelserna återfinns — fast i uppmjukad formulering — i gällande rätt. Kyrkor och samfund har naturligtvis ingen anledning att ropa på åtal för att skydda det de anser vara heligt. Kristen tro kommer att överleva upphävandet av brottsbalkens 16 kap. 9 8. Den inomvärldsliga lagstiftningen — både brottsbalk och tryckfrihetsförordning — blir till slut ett passerat ske de. Men det är ovärdigt ett kultursamhälle att låta värderingar i samhället, som från tid till annan undergår förskjutningar bilda grundvalen för lagstiftningen. Det finns, menar många, bestående värderingar som ett kultursamhälle inte kan undvara. Det anser tydligen också departementschefen, åtminstone på en punkt, eftersom han i fortsättningen vill slå vakt om ärekränkningsbestämmelsen i brottsbalken. Men hädelseparagrafen skall utgå ur både tryckfrihetsförordningen och brottsbalken. Att ärekränka en medmänniska blir också i fortsättningen brottsligt, men att smäda Gud eller Jesus från Nasaret, den till vilken miljoner sätter sitt hopp och är inlemmade med, kommer inte att föranleda rättslig påföljd.

Bland remissinstanserna har ett par länsstyrelser, däribland min egen, haft bättre smak. Kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet föreslog att det fortfarande skall finnas en gräns för yttrandefriheten beträffande sedlighetssårande framställningar. Departementschefen vill emellertid att förbudet skall omfatta endast spridning av pornografisk bild. Återigen är det fråga om en påtaglig förskjutning i uppfattningen om vad som skall anses såra tukt och sedlighet. Dessa upprepade förskjutningar i opinion eller uppfattning gör nu att vi kommer helt på glid. Sexoch våldsskildringar, perversiteter och sadism skall inte längre kriminaliseras. Departementschefen anser att en vidsträckt yttrandefrihet är nödvändig för en väl fungerande opinionsbildning och debatt i samhällsoch kulturfrågor. Man kan fråga hur ordet kultur kommer in i sammanhanget. Kommittén har samarbetat med filmcensurutredningen och kommit till uppfattningen att en gräns för yttrandefriheten är nödvändig om vuxencensuren avskaffas. Filmeensurutredningen har å sin sida — som en förutsättning för censurens avskaffande — utgått ifrån att kommitténs förslag om en yttersta gräns genomförs. Departementschefen tar avstånd från det sambandet, men socialstyrelsen har en annan uppfattning. Frågan om filmcensuren vilar nu i utbildningsoch justitiedepartementen. Vi tar en sak i sänder! Säger man i dag ja till detta, säger man inte nej till censurens avskaffande vid ett senare tillfälle. Men även de media som står filmen nära, nämligen TV och radio, blir aktuella i sammanhanget. Det har också tidigare påpekats här i dag. I likhet med fru Segerstedt Wiberg vill jag påpeka att konstitutionsutskottets majoritet utgår ifrån att Sveriges Radio på grund av det avtal som slutits mellan bolaget och staten inte kommer att sända program av förråande art. Vad utgår man då ifrån? Inte kan det vara nuvarande programutformning. I ett belysande remissyttrande ifrågasätter Sveriges Radio kriminalisering av hithörande ting på grund av svårigheterna att precisera en gräns och objektivt avgöra, när den överträds. Ja, vi vet att Sveriges Radio har uppenbara svårigheter i dag. Det blir lättare, då det inte finns någon gräns! När det gäller barnteater finner utskottet det osannolikt, att de statsoch kommunalunderställda institutioner, som i regel står bakom denna verksamhet skulle ge sig hän åt spekulationer i våld och perversiteter. Vi reservanter är inte lika förhoppningsfulla. I största allmänhet blir det nu fritt fram för vämjeliga alster i ord och bild — ibland med anspråk på att vara kulturprodukter. Sambandet mellan den rådande sexualhysterien, som nu — det är ett faktum — kommer att uppmuntras, och den ständigt växande ungdomsbrottsligheten inklusive narkomanin kan inte — vad som än framhållits i debatten — utan vidare avvisas. Studerar man remissyttrandena observerar man, att riksåklagarämbetet finner det betänkligt att utan mycket starka skäl göra ingrepp i tryckfriheten och framhåller att pornografin helt avkriminaliserats i Danmark. Rättslikhet måste eftersträvas. Exemplet Danmark var enligt min mening illa valt. Det finns ju andra bedömare än den danske justitieministern. Sedan den nya lagstiftningen genomförts i Danmark har Köpenhamn enligt mångas — även mycket härdade svenskars — vittnesbörd blivit ett pornografiskt träsk. Men snusket måste till varje pris legaliseras! Herr talman! Jag kommer att rösta för uppskovsoch avslagsyrkandet men yrkar i andra hand bifall till reservationerna 3, 4 och 5 till konstitutionsutskottets utlåtande nr 39.

Herr talman! Först vill jag i anslutning till vad herr Richardson anförde — utan att gå in på denna speciella proposition — allmänt uttala mitt beklagande av att man under senare år har börjat att mer och mer kortfattat redovisa remissyttrandena. När jag på 1950-talet hade anledning att i rätt stor utsträckning gå igenom propositioner, fick jag en fyllig och i regel mycket bra redovisning för vad remissinstanserna hade sagt, och det räckte praktiskt taget alltid för att bilda sig en uppfattning om remissopinionen. Tyvärr kan man inte säga det i dag. Det gäller inte bara denna proposition, utan enligt min mening generellt. Det är visserligen sant, som justitieministern nämnde, att man i utlandet praktiskt taget inte alls redovisar remissopinionen. Men då får ju riksdagsmännen på annat vis sätta sig in i frågan. Om man emellertid ger en redovisning, skall den vara av godtagbar beskaffenhet. Det är angeläget att vi härifrån understryker att den som läser en proposition skall få en riktig bild av vad remissinstanserna har avsett. Jag skall i övrigt på detta stadium av debatten begränsa mig till några kommentarer på ett par punkter, nämligen i frågan om brott mot trosfrid, förbud mot skyltning etc. av pornografiska bilder samt den s.k. yttersta gränsen för pornografi. Det finns beträffande angrepp mot trosfrid mycket riktigt straffbestämmelser om störande av förrättning eller annan sammankomst samt hets mot folkgrupp. Dessa brott gäller emellertid, som tidigare framhållits i debatten, angrepp mot grupper av människor. Det nuvarande stadgandet i 16: 9 brottsbalken om brott mot trosfrid skyddar den enskilda människans trosfrid. Propositionen vill således ta bort detta skydd för den enskilde. Enligt min mening är det av minst lika stor vikt att den enskilde skyddas i en viss situation som att skydda olika grupper i liknande situationer. Herr Björk, liksom <justitieministern, har framhållit att de stadganden som skyddar grupper också skyddar individerna. Ja, det gör de naturligtvis i viss utsträckning. Det är också riktigt att stadgandet om straff för hets mot religiös grupp, som vi antog häromdagen i riksdagen, i något ökad utsträckning fyller den funktionen. Men, som herr Alexanderson har framhållit, man kan mycket väl finna exempel där den enskilde till skillnad mot grupper inte får något skydd genom dessa bestämmelser. Jag kan bara nämna att det rättsfall som finns från tillämpningen av den nuvarande trosfridsparagrafen — det gällde skymf av nattvarden — efter vad jag kan bedöma inte skulle kunna föranleda straff enligt de föreslagna reglerna vare sig om störande av sammankomst eller om hets mot religiös folkgrupp. Det är ett exempel på ett skydd som vi tar bort. Justitieministern har också hänvisat till bestämmelserna om förargelseväckande beteende. Men straffbestämmelserna om förargelseväckande beteende skall vi akta oss för att använda som någon sorts allmän paragraf att ta till när man anser att ett beteende är olämpligt men inte har något annat tilllämpligt lagrum. Finns det förfaranden som man anser olämpliga skall dessa straffbeläggas. Annars blir stadgandet om förargelseväckande beteende vad man ibland i juristkretsar kallar en slags slaskparagraf, som man använder litet var som helst och hur som helst. Så får det inte vara. Den skall reserveras för dem som uppträder störande genom rop, skrik o. d. Annars riskerar vi att hamna i en godtycklig gränsdragning för vad som är straffbart. Jag anser alltså att den enskildes trosfrid inte får ett tillfredsställande skydd med de lagrum som propositionen hänvisar till. Därför bör stadgandet bibehållas, lämpligen i den form som föreslås av kommittén för lagstiftning om yttrandefrihet och tryckfrihet, vilket förslag med lottens hjälp har segrat i första lagutskottet och som rekommenderas i reservation 4 till konstitutionsutskottets utlåtande nr 39. Jag yrkar nu bifall till första lagutskottets utlåtande i denna del och kommer senare att yrka bifall till nyssnämnda reservation 4. Utskotten är ense om att ett skyltningsförbud bör införas. Jag har för min del ingen invändning mot det, tvärtom, men skulle önskat att förbudet inte bara gällde bilder utan även text. Departementschefen anför i propositionen på sidan 73 att skyltning och affischering m.m. av skrifter som har ett pornografiskt textinnehåll knappast i något fall kan vara ägnat att väcka allmän anstöt. Jag är för min del inte övertygad om att det uttalandet är riktigt. Det återger inte verkligheten på rätt sätt. Naturligtvis är bilden det mest framträdande, men nog kan en påhittig porrförfattare eller porrförläggare i sin strävan att öka försäljningen mycket väl tänkas hitta på boktitlar, namn på tidskrifter ete. som kan väcka anstöt vid skyltningen. Jag anser därför att förbudet bort omfatta även pornografisk text. Ett yrkande härom skulle emellertid förutsätta inte obetydliga ändringar i lagtexten, och det av sådan natur att de borde underkastas granskning av lagrådet. Eftersom jag tillhör dem som anser att lagrådets granskning är utomordentligt värdefull, vill jag inte framställa ett yrkande av det innehåll jag antytt. Om situationen blir sådan att jag får tillfälle att återkomma i den frågan, så är det sannolikt att jag kommer att göra det. Vad sedan gäller den s.k. yttersta gränsen föreslog kommittén för lagstiftningen om yttrandeoch tryckfrihet en långtgående liberalisering av pornografilagstiftningen. Kommittén ansåg emellertid att en yttersta gräns måste sättas för vad som skulle vara tillåtet att sprida, oberoende av om mottagaren ville ha skriften eller inte. Det som kommittén på det sättet under alla förhållanden ville förbjuda var sådana framställningar som uppenbart måste anses förkastliga och som innebär en utveckling av pornografin mot omänsklighet och sadism. Det är så kommittén beskriver det. Det gäller då främst rent sadistisk pornografi, utpräglad våldspornografi, liksom framställningar av en del klart abnorma beteenden, t.ex. otukt med djur eller döda människor. Exempel som dessa kan man hitta i den amerikanska pornografiska litteraturen, och de har börjat vinna insteg även på den svenska marknaden. Under kommitténs arbete övervägde man att avstå från en sådan yttersta gräns, och man hoppades att justitie ministerns dåvarande praxis att över huvud taget inte ingripa med åtal och alltså skapa en praktiskt taget fullständig frihet skulle leda till att pornografin utvecklades på ett odramatiskt sätt och på ett sätt som kunde godtas. Man hoppades alltså, som herr Sörenson talade om, på en frigörelse utan att det skulle bli en upplösning. Men de förhoppningarna kom på skam. De senaste åren har visat en allt råare pornografi. Inslagen av våld blir alltmer framträdande. Under dessa omständigheter ansåg kommittén att man borde ha en yttersta gräns. Herr talman! Jag yrkar nu bifall till reservation 5 vid första lagutskottets utlåtande och kommer senare att yrka bifall till reservation 5 vid konstitutionsutskottets utlåtande. Justitieministern nämnde i detta sammanhang att den nuvarande lagstiftningen egentligen är obsolet. Det skulle innebära att vi i själva verket inte har någon lagstiftning om skydd mot pornografi. Justitieministern åberopade också det förhållandet att domstolarnas praxis numera är mycket mer liberal än tidigare. Jag skulle ha velat säga justitieministern, om han varit kvar i kammaren, att det var lagstiftarnas mening att dessa bestämmelser skulle kunna få olika innebörd beroende på samhällsuppfattningen under olika tider. Det är just en av anledningarna till att man valt juryformen. Att lagstiftningen skulle ha blivit till den grad obsolet, att straff inte skulle kunna inträda för de framställningar som jag här nämnde och som borde falla utanför den yttersta gränsen, vill jag ändå inte tro. När justitieministern säger att det inte finns några vetenskapliga belägg för att våldsskildringar och våldspornografi skadar de människor som läser sådant, är det riktigt så till vida att de vetenskapliga undersökningar som gjorts visar att det rätta svaret är: Vet inte. De vetenskapliga metoderna är inte så noggranna och utbildade att man kan dra någon säker slutsats alls av dem. Docent Bengt Börjesson, den kände sociologen, har påpekat i ett yttrande till kommittén att man precis lika gärna kan säga att de vetenskapliga undersökningarna inte på något sätt stillat farhågorna för att psykiskt labila personer kan ta skada av våldsskildringar. Såsom politiker, som lämnnats i sticket av vetenskapen, måste man säga sig att om det finns en påtaglig risk för skadeverkningar, kan man inte slå sig till ro och säga att vetenskapen har ingenting bevisat, det finns bara vissa indicier. Då måste man själv göra en sannolikhetsbedömning. Bedömer man riskerna som påtagliga, har man rätt och skyldighet att handla i enlighet därmed.

Herr talman! Man kan inte påstå att centerpartiets representanter i de bägge utskotten onödigtvis har frestat kammarens tålamod med långa inlägg, och jag hade egentligen tänkt att beträffande första lagutskottets utlåtande nr 47 i huvudsak instämma med herr Alexanderson på de punkter där vi har reserverat oss. Vissa saker som har sagts under debatten har emellertid gett mig anledning att begära ordet. Vad först gäller den sent framlagda propositionen och den därav följande tidsbristen för handläggningen i utskotten ligger det mycket i de synpunkter som framförts. Men jag skulle vilja ställa en försiktig fråga till herr Hernelius i detta sammanhang. När herr Hernelius går upp i talarstolen och jag sitter där nere i bänken, känner jag mig alltid som en — möjligen något vanartig — lärjunge. I det replikskifte som ägde rum mellan fröken Mattson och herr Hernelius uppfattade jag det som om herr Hernelius ansåg att föredragningen i första lagutskottet skulle ha varit alltför knapphändig. Om det är ett påstående, har jag anledning hävda att det i så fall skulle vara en anmärkning mot våra skickliga sekreterare. Som ledamot av första lagutskottet kan jag inte säga annat än att föredragningen har varit så omfattande som tiden medgav, men också så utförlig som av oss ansågs erforderligt. Såvitt jag uppfattat saken hade utskottets ledamöter tillräckliga möjligheter att diskutera frågorna. Detta hindrar inte att jag gärna vill instämma i de synpunkter som framförts beträffande önskvärdheten av att undvika den betydande anhopning av propositioner som tyvärr alltid förekommer just i slutet av riksdagssessionerna. Jag hade egentligen ingenting att invända mot ett uppskov till hösten, men när vi i första lagutskottet diskuterade den frågan var vi i ett besvärligt läge därför att vi inte då visste hur konstitutionsutskottet skulle ta ställning i samma fråga. Eftersom ärendet nu trots allt är behandlat finner jag ingen anledning att vidhålla önskemålet om ett uppskov till hösten. Mitt namn står alltså inte under reservation 1 till första lagutskottets utlåtande, även om jag gärna erkänner att jag i princip delar den uppfattning som kommer till uttryck i denna reservation. Jag har inte heller kunnat ansluta mig till reservation 2, eftersom vi har viss förståelse för att en ändrad lagstiftning här snabbare än annars kunde komma att utgöra ett visst hinder, bl.a. för den öppna skyltningen. Det är inte så förfärligt mycket vunnet med det, men jag har en liten svaghet för justitieministerns uppfattning att människor skall ha sin frihet men att de, t.ex. genom en öppen skyltning, inte skall påtvingas sådant som de kan finna anstötligt. Det kan vara ett juridiskt hårklyveri. Vid ett mera ytligt betraktande har jag fått sympatier för fru Segerstedt Wibergs synpunkter att detta ju i princip inte hindrar att många av oss — och jag ber att på denna punkt få instämma med alla som haft invändningar mot de pornografiska skrifterna — anser att detta kan vara rimligt. Med hänsyn till den begränsade tiden skulle jag väl i övrigt kunna nöja mig med att instämma i åtskilliga av de synpunkter som har framförts av oppositionen. Emellertid bör inte det ringa deltagandet från centerpartiets sida i denna debatt uppfattas som om vi skulle sakna intresse för dessa frågor. Det är tvärtom på det sättet att många av de frågor som här berörts går på ett grundläggande sätt in i den åskådning som sedan gammalt är centerpartiets. Självfallet vill vi ha största möjliga frihet, en frihet under ansvar som det här sagts, men vi menar inte att lagstiftarna på dessa områden bör förfalla till flathet. Det måste vara rimligt att ett rättssamhälle slår vakt om berättigade intressen i detta sammanhang och också verkligen sätter kraft bakom sina ord i form av lagar som råder bot på de värsta avarterna. Det har här sagts att det handlar om takt och stil, och detta vill jag verkligen understryka både personligen och å centerpartiets vägnar.

Om alla de nya stater som runt om i världen har bildats sätter så stort värde på sin symbol — sin fana och flagga — är det väl inte ett uttryck för svensk nationalism om vi slopar den bestämmelse som endast under mycket kort tid varit intagen i svensk lag. Jag tror tvärtom att ett bibehållande av bestämmelsen skulle uppfattas som ett uttryck för vilja till tolerans och förståelse för de känslor som kan behärska sådana nya nationer. Såsom en ny nation får väl trots allt även Amerikas förenta stater betraktas, om vi ser det hela ur historiskt perspektiv. Jag hade i höstas en personlig upplevelse i Amerika som gav mig en tankeställare om inte det amerikanska folket i sin fana ser väsentligt mer än vi gör i vår. Jag anser därför att en uppstramning i detta fall är angelägen och vill i detta sammanhang yrka bifall till reservation 3 vid första lagutskottets utlåtande. Vad sedan beträffar trosfriden kan jag begränsa mig till att instämma i det resonemang som här fördes av herr Svenungsson. Jag tror att det är mycket värdefullt att vi på denna punkt slår vakt om det som har varit.

Nu har vi här hört en förklaring till varför man inte längre vill slå vakt om denna sin ståndpunkt utan vill gå på förslaget i propositionen, men det förefaller mig ändå egendomligt att man har kunnat göra detta avsteg. Jag vill i varje fall påpeka att centerpartiets representant, Robert Dockered, som också har deltagit i första lagutskottets behandling av denna fråga, inte har haft någon anledning att gå ifrån förslaget, och det har inte heller jag. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 3 vid första lagutskottets utlåtande nr 47 och i övriga delar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag fick en direkt fråga av herr Svanström. Vanarten skall jag dock gå förbi. Frågan gällde om jag ansåg att föredragningen i första lagutskottet hade varit klen. Jag vill säga att jag var förvånad över att en så viktig del av propositionen som lagrådets yttrande i en kardinalfråga i propositionen tydligen hade förbigått åtminstone en av lagutskottets medlemmar.
Herr talman! Jag föreslår att detta får bli en uppgörelse mellan herr Hernelius och fröken Mattson. Vad gäller föredragningen i utskottet står det alltså klart att mitt påpekande om att den har skett på ett föredömligt sätt är riktigt.